Herr talman!

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att förmalningsavgiften på brödsäd som bevisligen odlats utan kemiska bekämpningsmedel och ”konstgödselkväve” snarast kan slopas. Under de senaste tre åren har vi här i landet påbörjat utvecklingen mot en livsmedelspolitik, där livsmedlens kvalitet och hänsynen till djur och miljö står i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Jag vill understryka att den effektivitet vi eftersträvar i livsmedelsproduktionen inte kan bedömas enbart enligt kortsiktiga ekonomiska kriterier. Produktionsformer som leder till försurning av mark och vatten eller som ger skador och sjukdomar på våra husdjur är inte i verklig mening effektiva. Att det inte heller i alla lägen är effektivt att satsa på ökad kvantitet visar inte minst de stora överskott av jordbruksprodukter som för närvarande pressar lönsamheten i jordbruket och som på sikt kan leda till höjda matpriser. En politik med den inriktning som jag inledningsvis angav kräver en helhetssyn på livsmedelssektorn — en samlad livsmedelspolitik. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982 har också en rad åtgärder vidtagits på livsmedelsområdet som innebär en klar kursomläggning. Låt mig nämna de viktigaste. Genom 1985 års livsmedelspolitiska beslut har en tryggad försörjning med fullgoda och hälsosamma livsmedel gjorts till livsmedelspolitikens viktigaste mål. Det har också slagits fast att jordbruket och livsmedelsproduktionen måste ta hänsyn till kravet på en god miljö och till behovet av en långsiktig och planerad hushållning med våra naturresurser. Jordbruket skall således i möjlig utsträckning använda miljövänliga odlingsmetoder som bidrar till en god hushållning med mark, vatten och växtnäring och vidare i rimlig utsträckning bedrivas så, att det bidrar till att bevara genetisk variation och värdefulla delar av fauna och flora i odlingslandskapet. Regeringen uppdrog i juli 1984 åt skogsoch jordbrukets forskningsråd att utarbeta ett omfattande forskningsprogram om alternativa produktionsformer i jordbruket. Uppdraget har nu slutförts och remissbehandlats. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om denna forskning. Forskningsrådet arbetar för närvarande på regeringens uppdrag med ett sammanhållet program för livsmedelsforskning. Programmet skall redovisas senast den 1 juli 1986. Det skall omfatta en helhetssyn på livsmedelskedjan och utgå från konsumenternas krav på kvalitet hos våra livsmedel. Detta program anknyter till det jag nyss nämnde och kommer att ge oss bättre kunskaper om sambanden mellan olika produktionsformer och matens kvalitet. Sist men inte minst vill jag nämna att riksdagen på regeringens förslag har beslutat om avgifter på kemiska gödseloch bekämpningsmedel. Syftet är att uppnå en från hälsooch miljösynpunkt nödvändig minskad användning av dessa medel. Avgiftsbeläggningen innebär givetvis också en konkurrensfördel för den form av jordbruk som inte använder sådana medel. En omedelbar insats för kvalitet och miljöhänsyn i livsmedelspolitiken kan enligt min mening vara att öka möjligheterna till kvalitetsbetalning inom jordbruksprisregleringen på områden där man redan nu objektivt kan fastställa önskvärdheten av vissa åtgärder. Regeringen avser inom kort att ge statens jordbruksnämnd i uppdrag att överväga sådana möjligheter. Hur en kvalitetsbetalning skall utformas för att bäst gagna sitt syfte får prövas i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det är först under de allra senaste åren som vi fått en uppmärksammad debatt runt våra livsmedels kvalitet. Personligen har jag alltid varit övertygad om att miljödebatten kommer att tillspetsas och bli vida mer resolut den dag när vi får klart för oss att det som kallas livsmedel kanske inte alltid gör skäl för beteckningen. Jag tycker man skall ha all förståelse för att människor blir gränslöst upprörda när de får upp ögonen för att deras mat har en diskutabel kvalitet. Man kan ju inte med bästa vilja i världen påstå att det politiska etablissemanget alla gånger varit vare sig pådrivande eller tillräckligt observant för att främja livsmedelskvaliteten. Jag tycker emellertid att man i jordbruksministerns svar kan spåra en kursändring beträffande både språkbruk och viljeinriktning, och detta hälsas givetvis med stor tillfredsställelse. Under många år har ett litet antal jordbrukare vägrat att ställa lönsamheten framför kvalitetskraven. Jag har all förståelse för att jordbrukaren i regel måste acceptera jordbrukspolitiken och sätta tilltro till de råd och påståenden som jordbruksoch odlingsexpertis ger. Men nog finns det anledning att beundra den grupp som trots en tidigare ganska spefull inställning från det jordbrukspolitiska etablissemanget hållit ut och vågat och velat gå emot strömmen. Jordbruksministern lyfter i sitt svar fram de satsningar som först nu görs på forskning om alternativa produktionsformer. Ja, ingen kan ju påstå att de alternativa odlarna, de odlare som velat och vill odla enligt vad man menar är ett biologiskt-ekologiskt riktigt system — dvs. ett kemikaliefritt system — har haft några nämnvärda forskningsanslag på sin sida. Att nå produktionsökningar varje år har, såvitt jag förstår, varit forskares och experters ledstjärna. Herr talman! Jag är helt övertygad om att vi inte bör och faktiskt inte har moralisk rätt att förhala stödet till de alternativa odlarna. Men i synnerhet är det vårt ansvar visavi konsumenterna och deras självklara rätt till biologiskt, ekologiskt och giftfritt odlad mat som bör driva oss. Under senare år har vi jämt och ständigt fått oss till livs jeremiader om det s.k. livsmedelsöverskottet. Först driver jordbrukspolitiken bönderna att producera det maximala och forskare och experter till att ge de för kvantiteten bästa råden. Sedan, när bönderna lyckats, kommer kritiken mot att exporten av livsmedel måste subventioneras. Närmare en miljon ton säd för humankonsumtion exporteras varje år. Varje kilo måste subventioneras med ca 70 öre. Det rör sig således om rejäla subventioner, ca 700 milj.kr. per år. Jag vågar påstå, herr talman, att de som odlar utan konstgödselkväve och kemikalier inte har varit med om att frambringa den s.k. överproduktionen, som måste subventioneras när den exporteras. Ca 600 000 ton brödsäd utgör den svenska humankonsumtionen. Det är för den kvantiteten som kvarnarna skall betala den s.k. förmalningsavgiften på 90 öre/kg. Ca 540 miljoner betalas således i förmalningsavgifter. Under valrörelsen 1985 kom livsmedelskvaliteten upp till debatt nu och då. Helsingforss-Bagarns bullar och Olof Palmes Fåröinköpta ägg var stoff i massmedia. Socialdemokraterna deklarerade då helt frankt att 50 20 av gifterna i jordbruket skall bort. Vid den allmänpolitiska debatten här i riksdagen i höstas efter valet försökte Thorbjörn Fälldin få Olof Palme att tala om hur denna halvering skulle gå till, vilka styrmedel som skulle användas etc. Och det har vi verkligen frågat oss och frågar oss litet till mans alltjämt. Här finns nu, herr talman, i min interpellation ett konkret förslag till styrmedel som jag vet att alternativodlarna skulle hälsa med stor entusiasm och som jag är övertygad om skulle medföra att det myckna talet om att pressa tillbaka giftanvändningen började förverkligas konkret — till gagn och glädje för konsumenten. Jag har ingen aning om hur snabbt eller i vilken omfattning odlare skulle ställa om från s.k. kemikaliejordbruk till ett jordbruk fritt från kemikalier och konstgödselkväve, men jag är fullständigt övertygad om att skall detta ske — och jag anser att det måste ske — så krävs det ekonomiska styrmedel av just den art som jag har presenterat i interpellationen. Jag vill upprepa, att det inte finns rim och reson i att den alternativt odlade spannmålen skall beläggas med en förmalningsavgift och därmed subventionera export av ett överskott som alternativjordbrukarna inte varit med om att skapa. Herr talman! Jag hade naturligtvis väntat mig att jordbruksministern utifrån de många krav som konsumenterna numera reser och utifrån de löften som ministerns parti ställt ut i valrörelsen hade haft en del mer konkreta utfästelser att komma med här i dag, men så är tydligen inte fallet.

Herr talman! Jag konstaterar att Alf Svensson för sin del inte ifrågasätter huruvida den målsättning som mitt parti uttalat sig för och som regeringar uttalat sig för om att halvera bekämpningsmedelsanvändningen under den närmaste femårsperioden skulle vara realistisk. Det finns andra som gör det. Jag har redovisat i åtskilliga omgångar att vi har anledning att tro på att den möjligheten skulle vara realistisk, och jag har också redovisat vilka åtgärder som vi räknar med att vi skall behöva utnyttja för att nå det målet. Vi är alltså ense om angelägenheten av att minimera kemikalieanvändningen. Jag bad sommaren 1984 skogsoch jordbrukets forskningsråd att ta reda på under vilka förutsättningar det kunde ske och vilka möjligheter som fanns att med bibehållen god ekonomi i jordbruket komma fram till produktionsformer som skulle vara, som vi ser det, gynnsamma för både kvalitet och miljö. I det forskningsprogram som vi nu lagt till grund för vår proposition redovisar forskarna att det borde finnas sådana möjligheter — men de vill ha stöd för sin forskning, och vi föreslår riksdagen att ge sådant stöd. Som vi sade är vi alltså överens om angelägenheten av att minska kemikalieanvändningen. Däremot är vi väl i dag, såvitt jag förstår, inte mogna för ett förbud att använda handelsgödsel. Kvalitetsaspekterna skall stå i förgrunden för vår politik. Jag utesluter inte — det vill jag säga — några åtgärder, men jag vill ha frågan om hur en kvalitetsbetalning skall utformas prövad i ett sammanhang — alltså inte bara knuten till en viss odlingsmetod. Det gäller hur vi generellt skall kunna främja en utveckling mot bästa möjliga kvalitet på våra livsmedel. Vi har i forskningsprogrammet understrukit att de kunskaper och erfarenheter som de som odlar utan bekämpningsmedel och utan att använda handelsgödsel har — vad vi nu kallar ”alternativt”, vilket är ett felaktigt begrepp, eftersom det finns många alternativa odlingsformer — skall utnyttjas när forskarna arbetar vidare. Dessutom kan jag konstatera att den som i dag inte utnyttjar exempelvis handelsgödsel och bekämpningsmedel slipper ifrån en avgift som i dag kommer att ligga på ungefär 25 96. Det torde, som jag har sagt i mitt svar, kunna betraktas som en konkurrensfördel. Jag vill alltså ha de här frågorna bedömda i ett sammanhang: Hur skall vi kunna skapa en god kvalitet på våra livsmedel? Vi skall pröva de frågorna på basis av de odlingsmetoder som hitintills använts, med inriktningen att begränsa kemikalieanvändningen i de odlingsmetoderna. Vi skall också utnyttja kunskaper som kommit fram när det gäller att odla helt fritt från kemikalier och bekämpningsmedel.

Herr talman! Jag uppfattade det verkligen som mycket tilltalande när socialdemokraterna i valrörelsen talade om: Vi skall se till att en halvering av giftanvändningen sker under kommande femårsperiod. Vad jag är rädd för är att tiden går så fort att det blir mer panikartade åtgärder som måste till för att man skall kunna infria detta löfte. Jag tror nämligen att det krävs en mycket väl planlagd period och att man börjar omgående, om denna halvering skall komma till stånd. Det är enligt min mening på intet sätt klokt med ett förbud mot användning av konstgödselkväve — och jag känner inte till något parti som har föreslagit ett sådant förbud. Men det är helt klart, och det tror jag inte att det råder delade meningar om, att det kommer att krävas styrmedel för att minskningen skall bli verklighet. Nu uppfattade jag jordbruksministern så, och jag hoppas att det var rätt, att en sådan åtgärd som jag föreslår i min interpellation inte är utesluten. Den kan alltså komma framöver. Vi vet i dag att många konsumenter efterfrågar giftfritt odlade livsmedel. På sistone har faktiskt också kommuner och, om jag inte har alldeles fel, även något landsting till sin bespisning försökt få livsmedel som är giftfritt odlade utan kemikalier och konstgödselkväve. Det är därför ett mycket stort tryck på de få ”alternativodlare” som finns. Det är angeläget att åtgärderna inte låter vänta på sig alltför lång tid, om vi skall kunna nå det goda resultatet att minska giftanvändningen med 50 90 och göra det möjligt för de odlare som i dag odlar giftfritt att existera och leva vidare på sina jordbruk.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi redan har tillgripit en rad åtgärder för att konkret ha möjlighet att komma ned till den 50-procentiga användning som Alf Svensson och jag här talar om. Vi har skärpt kemikaliekontrollen. Vi har förbjudit flygbesprutning över t.ex. åkermark. Vi har vidtagit åtgärder för att skapa restriktivitet i områden som ur miljösynpunkt är särskilt känsliga för utnyttjandet av kemikalier. Vi har också konstaterat att ändringar i själva hanteringen av besprutningsmetoderna ger förutsättningar för betydligt större varsamhet i hanteringen. Jag är därför inte pessimistisk när det gäller möjligheterna att nå fram till den halvering som vi har ställt upp som en målsättning för femårsperioden.
Herr talman! Det är i allra högsta grad med tacksamhet som jag noterar att åtgärder har vidtagits. Vi måste emellertid konstatera att det är först under senare år som insatser har gjorts som gagnar och stimulerar den alternativa odlingen, om jag kan använda det uttrycket. Jag tycker inte heller att de miljoner som anslås i årets budgetproposition är särskilt många, när man registrerar hur de skall spaltas upp och allt som de skall räcka till. Trots alla vidtagna åtgärder, som jag mycket väl förstår att jordbruksministern här vill lyfta fram och berömma sig av, är det få som i dag vågar sig på, jag höll på att säga konststycket, att odla utan kemikalier och konstgödselkväve. De som ändå gör det borde på något sätt stimuleras. Vi vet, jordbruksministern, att just en sådan åtgärd som jag föreslår, att dessa odlare skall slippa förmalningsavgiften, från odlarnas håll betraktas som mycket angelägen. Varför skulle man inte rent konkret kunna gå dessa pionjärer, banbrytare, till mötes?
Herr talman! Jag har sagt att jag inte utesluter några åtgärder, men jag vill ha frågorna bedömda i hela sitt sammanhang. Problemet är inte enkelt, eftersom det också är fråga om kontroll och annat. Därför vill jag i ett sammanhang ha bedömt hur vi skall komma fram till exempelvis en form av kvalitetsbetalning eller andra åtgärder som verkligen gör att vi når det som ändå måste vara det övergripande syftet i vår diskussion — att vi skall få så bra kvalitet som det över huvud taget är möjligt på våra livsmedel.

Herr talman! Nic Grönvall har ställt ett antal frågor till mig angående OK Petroleum AB, som nu håller på att bildas. Inom industridepartementet förbereds för närvarande en proposition angående bolagsbildningen. Jag avser att föreslå regeringen att förelägga 23 riksdagen propositionen senare i vår. Mot den bakgrunden vill jag inte nu i riksdagen diskutera de frågor som Nic Grönvall ställt.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Det är ett tack som jag mest framställer enligt konvenansens bud, inte så mycket för svaret naturligtvis. Regeringsformen ger ju statsråd rätt att underlåta att svara på interpellationer. Då skall man motivera det. I det här fallet har statsrådet motiverat sin vägran att delta i en debatt. Jag skall återkomma till motivet. Jag vill emellertid påpeka för kammaren och för dem som lyssnar på den här debatten att det är mycket ovanligt att man undandrar sig att gå in i en interpellationsdebatt. På 1970-talet förekom det högst 1-3 gånger under åren t.o.m. 1974. Under 1975-1980 förekom det över huvud taget ingen gång alls. Under 1980-talet hittills har det förekommit två gånger: det ena fallet på grund av sjukdom, det andra fallet genom sammanslagning av debatterna. När nu Birgitta Dahl alltså väljer att skylla på pågående propositionsarbete för att underlåta att diskutera frågan är det minst sagt en mycket ovanlig åtgärd. Man kan säga att det skulle vara trevligt att formulera ett tack av verkligt innehåll. Jag skall använda det här inlägget, som blir mitt enda inlägg i denna debatt, till att motivera varför jag kan framföra ett tack till statsrådet. Det är nämligen så att den här bolagsbildningen, som statsrådet kallar den för, har redan kungjorts av de två bolag som skall delta i det hela. Det var OK och SP som den 9 december gav en presskonferens. Uppenbarligen stod industridepartementet fadder på något sätt, eftersom jag fick den information jag fick från industridepartementet. Dessutom skall det noteras att statsrådet Dahl själv var med och uttalade sig positivt om det som skedde. Det kan väl inte gärna vara så att den pågående bolagsbildningen skulle vara så hemlighetsfull eller konstig att den inte kan diskuteras, när statsrådet kunde diskutera den på en presskonferens med massmedia i Sverige. Jag tycker att det är ett sätt att visa sin maktfullkomlighet mot riksdagens roll i beslutsprocessen att diskutera bolagsbildningen med pressen men inte vilja göra det i riksdagen. Dessutom sägs det att propositionen skall lämnas ”senare i vår”. Man undrar onekligen vad detta betyder. Är det en juniproposition vi talar om? För övrigt: När det nu var möjligt att hålla en presskonferens om denna bolagsbildning, varför skall det vara senare i vår? Är det inte möjligt att nu diskutera det som dög på presskonferensen och då var moget för pressinformation, frågar man sig. Det här är ingen struntfråga. Jag tror det finns anledning att repetera för kammaren och för åhörarna att svenska statens oljebolag Svenska Petroleum är ett bolag, som har fått motta enorma gåvor och subventioner av skattebetalarna. Bolaget har finansierats om och om igen med stora belopp. Såsom ett exempel på storleken av det jag talar om kan jag nämna att staten har ställt garantier för bolagets verksamhet med 8 miljarder kronor. Jag skall också ge ett exempel på vilka värden vi talar om på det sättet att jag påpekar att Svenska Petroleum i april i våras gick ut med ett s.k. prospekt, där man försökte fånga industrins intresse att gå in i bolaget. Där säger man om ett dotterdotterbolag, Svenska Petroleum A/S, det norska dotterbolaget till den svenska dottern Svenska Petroleum Exploration, att bara det bolaget har ett värde på 480 milj.kr. Det är alltså ingen struntsak att göra sig av med det bolaget in i en annan majoritetsbildning som inte staten kontrollerar. Det är därför mycket uppseendeväckande, tycker jag, att statsrådet kan ta sig före att avvisa att diskutera denna omfattande borttrollning av skattebetalarnas medel in i en folkrörelse.

Man hade ett årsslut framför sig, och det kanske var angeläget att rusa ut och lugna ner folk inför årsslutet. Svaret blir också en bekräftelse på att man agerade utan en egentlig kalkyl. I den där presskonferensen gick man ut och sade att det finska oljebolaget Neste skulle gå in i bildningen, men man kunde inte tala om vad Neste skulle betala eller hur mycket det skulle få av det nya bolaget. Uppenbarligen stod man på presskonferensen och spekulerade! På det sättet blir alltså energiministerns tystnad till en bekräftelse på vad jag har sagt, nämligen att man här gör en affär för att hjälpa OK, och det uppenbarligen på mycket lösa grunder, utan att ens en gång ha kalkylerat på vad det är man gör. Det är en bekräftelse som jag tackar för.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag är beredd att verka för att de värnpliktigas resemöjligheter inte försämras, och att eventuella förändringar i dessa får ske utifrån resp. militärkommandochefers bedömning. Jag vill inleda med att redovisa vissa bakgrundsfakta till Gunhild Bolanders frågor. En värnpliktig under grundutbildning har rätt till en fri resa i veckan till hemorten eller till annan ort i landet som kan nås med allmänna kommunikationsmedel. Om han har mer än 80 mil hem, tjänstgör på Gotland eller får anslå mer än 10 timmar för en resa med tåg, får reguljärt flyg utnyttjas för hemresor två gånger i månaden om inte försvaret tillhandahåller eget eller inhyrt färdmedel. De värnpliktiga har dessutom möjlighet att i de allra flesta fall på statens bekostnad få utnyttja lokaltrafikbolagens tågoch busslinjer — beträffande tätortstrafik dock endast i Helsingfors, Göteborg och Malmö. Kostnaderna för värnpliktsresor har sedan budgetåret 1980 84. Sedan dess har kostnadsökningen fortsatt i samma takt. Denna fördyring kan, till skillnad från vad Gunhild Bolander anger i sin interpellation, inte förklaras av ett ökat antal värnpliktiga och inte heller av ett förändrat resemönster. Mot denna bakgrund har försvarets rationaliseringsinstitut, FRI, på överbefälhavarens uppdrag undersökt möjligheterna att reducera kostnaden för värnpliktsresorna. Sammanfattningsvis innebär förslagen att varje förband skall budgetera resorna och att man i ökad utsträckning skall nyttja egna eller inhyrda färdmedel. Detta innebär att långa och medellånga resor överförs från reguljärt flyg till eget eller inhyrt flyg eller till tåg. Medellånga och korta resor överförs från tåg till egna eller inhyrda bussar. Med tillämpning av dessa principer föreslår FRI bl.a. att fjärrekryterade värnpliktiga som tjänstgör i Kiruna skall få flyga hem varje vecka, att huvudtransportmedlet för sådana värnpliktiga i Umeå skall vara chartertåg samt att i huvudsak båt skall utnyttjas mellan Gotland och fastlandet. Rationaliseringsinstitutet har beräknat att de föreslagna åtgärderna skulle medföra en besparing av ca 67 milj.kr. per år om de genomförs. I sin interpellation pekar Gunhild Bolander först på resorna till och från Umeå. Jag vill i det sammanhanget erinra om att värnpliktsresorna till och från K 4i Arvidsjaur under flera år företagits i huvudsak med chartertåg, den s.k. Jägarpilen. Erfarenheterna av denna transportlösning har varit goda, och den har vunnit uppskattning även bland de värnpliktiga. Jag vill också erinra om att 1982 års värnpliktsförmånskommitté gjorde en jämförelse beträffande situationen för värnpliktiga från Helsingfors som tjänstgör i Umeå och har s.k. flygrätt å den ena sidan, och sådana som tjänstgör i Sollefteå och inte har flygrätt å den andra sidan. Kommittén kunde då inte finna att två timmars senare ankomst med tåg för resande från Umeå, jämfört med resande från Sollefteå, skulle innebära en så stor olägenhet att det skulle motivera resa med flyg. Beträffande överföringen av resorna till och från Gotland till båt anför Gunhild Bolander att man, dvs. FRI, skulle acceptera att ungefär 10 960 av de värnpliktiga skulle få klara sig utan hyttplats på söndagsnätterna. FRI:s förslag innebär på den punkten att ansvarig militär myndighet tillsammans med trafikföretaget skall uppskatta antalet tillgängliga hyttplatser i relation till antalet värnpliktiga för varje båttur. Mot bakgrund av denna planering skall nödvändig komplettering med flyg kunna anordnas. Man beräknar att komplettering med flyg kommer att erfordras för i genomsnitt 5 26 av resandet. Då ingår även flyg för värnpliktiga som inte är bosatta i östra Mellansverige eller av andra skäl bör flyga. Jag har i årets budgetproposition anfört att jag delar den oro över kostnadsutvecklingen för värnpliktsresor som överbefälhavaren har gett uttryck för genom sitt uppdrag till FRI. Med hänsyn till den allmänna ekonomiska situationen för försvaret, som under en följd av år tvingat fram rationaliseringsåtgärder av olika slag inom samtliga verksamhetsgrenar, kan jag inte anse att kostnaderna för just värnpliktsresor skall få tillåtas att stiga utan kontroll. En sådan utveckling skulle vara negativ för de värnpliktiga eftersom utrymmet för andra, kanske mer angelägna, värnpliktssociala åtgärder efter hand skulle krympa. Jag vill härvid erinra om att FRI:s förslag innebär förbättrade resemöjligheter för stora grupper värnpliktiga. På Gunhild Bolanders frågor vill jag alltså svara att det inte kan bli tal om att totalt sett försämra de värnpliktigas möjligheter att komma hem på sin fritid. Däremot bör värnpliktsresorna kunna ordnas på ett mera kostnadsef fektivt sätt än för närvarande. Detta kan medföra att resorna för den enskilde värnpliktige i vissa fall kan bli mindre bekväma och därigenom upplevas som försämrade. Enligt min mening måste sådana förändringar av resandet föregås av överläggningar med de berörda värnpliktigas representanter i förbandsnämnderna. Därvid bör t.ex. belysas vilka praktiska konsekvenser en indragning av flygmöjligheterna skulle föra med sig och vilka möjligheter som finns att genom förändring av utbildningstidens inpassning i veckan minimera nackdelarna för de värnpliktiga. Det är också viktigt att åtgärder som kan uppfattas som negativa genomförs när förbanden har få inneliggande värnpliktiga, så att den enskilde upplever så liten förändring som möjligt. Som framgår av budgetpropositionen avser jag att föreslå regeringen att genom en ändring i värnpliktsförmånsförordningen skapa ökade möjligheter att anpassa resandet till de lokala förutsättningarna. Det ankommer på överbefälhavaren att inom de ramar som fastställs av riksdagen och regeringen fatta beslut med anledning av rationaliseringsinstitutets förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Innehållet i svaret är i mycket en historieskrivning och en redovisning av kända fakta i gällande värnpliktsförmånsförordning. I denna förordning ingår värnpliktsresorna som en viktig del. Kostnaderna för dessa resor har årligen stigit i oroväckande hög grad. Utöver det skäl som jag har angivit i interpellationen, att antalet värnpliktiga i grundutbildning har ökat de senaste två åren, kan också anföras att det finns ett samband mellan förbandsnedläggningar och därmed följande längre avstånd mellan hemort och förbandsort. Kanske har också trafikföretagen sin del i kostnadsutvecklingen. De ökade kostnaderna föranledde överbefälhavaren att initiera ett utredningsarbete inom försvarets rationaliseringsinstitut, vars resultat väckte förvåning och oro i skilda grupper inom försvaret när det redovisades i september 1985. Jag har förståelse för nödvändigheten av besparingar, men vill ändå kommentera en del uppgifter i interpellationssvaret. Det låter generöst att de fjärrekryterade som tjänstgör i Kiruna får flyga hem varje vecka, men under en stor del av sin utbildningstid har de en schemalagd tjänstgöring som medför att det är omöjligt att resa hem mer än varannan vecka. De är exempelvis i vissa fall i tjänst tio dagar och lediga fyra dagar. De värnpliktigas erfarenheter av chartertåget till och från Arvidsjaur är verkligen inte enbart positiva. Det finns exempel på värnpliktiga som på grund av sent inkommande tåg har kommit för sent till frukosten och inte hunnit kontrollera sin utrustning och till följd därav ådragit sig köldskador i fält. Det skedde så sent som förra vintern. Jämförelsen mellan Umeå och Sollefteå är inte speciellt övertygande. Om man sätter en gräns, är det alltid någon nära denna gräns som blir förfördelad. Värnpliktsresorna till och från Gotland skulle enligt utredningen i huvudsak ske med färja. Att detta skulle få till följd betydande ingrepp i det civila resandet är en självklarhet, eftersom någon chartrad båt inte skulle sättas in. Under en period fram till april har man chartrat flyg till Nyköping, eftersom nuvarande förordning med rätt till flygresor två gånger i månaden fortfarande gäller. Jag beklagar att det inte har varit möjligt att förhandla fram en lösning med fortsatt samarbete med Linjeflyg, då detta samarbete har givit möjligheter för pendlare och studerande att resa i motsatt riktning mot de värnpliktiga på fredagoch söndagkvällar. Risken är nu att vi får ett färre antal avgångar i den reguljära flygtrafiken. Detta är alltså inte bara en försvarsfråga. Det är också en regionalpolitisk fråga. Jag delar försvarsministerns uppfattning att kostnaderna för värnpliktsresorna inte kan tillåtas stiga utan kontroll. Men den viktiga faktor i värnpliktsutbildningen som motivationen utgör kan man inte bortse ifrån, och därför är det angeläget att de förändringar som görs inte uppfattas som stora försämringar. Vissa av de ekonomiska beräkningar som redovisas i FRI:s utredning kan faktiskt starkt ifrågasättas. Av svaret på min första fråga framgår klart att det blir en försämring av värnpliktsresorna och att denna betingas av de höga kostnaderna. Försämringen kommer att medföra de nackdelar i form av lägre motivation som jag tidigare pekat på. Jag konstaterar att försvarsministern i svaret på min andra fråga redovisar en positiv inställning till ett mera lokalt beslutsfattande. Jag har tagit del av vad som står i budgetpropositionen angående de förslag till ändringar i värnpliktsförmånsförordningen som skulle kunna ge möjlighet till ett lokalt anpassat resande. Det är mycket viktigt att handlingsfriheten blir sådan att man mot bakgrund av en helhetsbedömning av resandet kan finna en väl avvägd nivå när det gäller värnpliktskollektivet. Hos de olika förbandscheferna finns det oftast ett mycket väl utvecklat intresse för att placera in försvaret i en regionalpolitisk helhetsbild, och därför är det viktigt att de ekonomiska förutsättningarna härför inte görs för snäva. Jag vill därför slutligen fråga försvarsministern om han är beredd att ge en handlingsfrihet, som kan leda till att man ser värnpliktsresandet som en resurs i regionalpolitiskt hänseende.

Herr talman! Jag skall be att få citera ett stycke ur budgetpropositionens bil. 6, s. 48: ”För att vårt på allmän värnplikt grundade försvar skall vara trovärdigt såväl inom som utom landet fordras att de värnpliktiga är motiverade för sin utbildning. Detta förutsätter att de värnpliktiga och deras anhöriga kan erbjudas en rimlig levnadsstandard. Detta främjar enligt min mening såväl utbildningsresultatet som försvarsviljan i stort.” Efter vad jag förstår är det försvarsministern som står bakom detta uttalande. Det anknyter till vad Gunhild Bolander sade om de värnpliktigas motivation. Överbefälhavaren har blivit orolig över att kostnaderna för de värnplikti gas resor har ökat för mycket. Den oron delas av den socialdemokratiska arbetarregeringens försvarsminister. Också han är orolig över detta. Jag tycker det vore mera motiverat att den socialdemokratiske försvarsministern oroade sig litet för kostnadsutvecklingen för det militära försvaret i övrigt och för den miljardrullning det där är fråga om. I budgetpropositionen anslås 24,5 miljarder för militära ändamål, inkl. uppräkningen enligt militärprisindex. Men ni är oroliga över 46 miljoner i ökade kostnader för värnpliktsförmåner. Försvarsministern säger i interpellationssvaret att han inte anser ”att kostnaderna för just värnpliktsresor skulle få tillåtas stiga utan kontroll”. Ser man på dessa kostnader i förhållande till de totala kostnaderna för försvaret verkar det absurt att tala om dem på det sättet. Ni har alltså inte råd att erbjuda de värnpliktiga, som ändå får göra stora uppoffringar under sin tjänstgöringstid, något så när vettiga möjligheter att resa hem över helgerna. Men ni har råd att anslå miljarder för t.ex. JAS-projekt och andra sådana militära begivenheter. Då är ni inte oroliga. Jag skulle vilja fråga den socialdemokratiske försvarsministern: Gör man inte en konstig bedömning om man vill spara några futtiga miljoner på värnpliktsförmåner men inte är orolig över kostnaderna för de stora militärutgifterna i övrigt?

Fru talman! Utan ett väl utvecklat medvetande hos den stora allmänheten om obalanserna i den svenska ekonomin är det självfallet mycket svårt att få gehör för nödvändiga åtgärder när de upplevs som negativa. Denna grundläggande förutsättning för en långsiktig och konsekvent budgetpolitik har socialdemokraterna framgångsrikt raserat i valrörelsen 1985. Efter valet presenterades en budget som lägger den huvudsakliga bördan för ekonomins anpassning på avtalsmarknadens parter — de många löntagarna, helt enkelt. I förmanande ordalag får de veta — efter valet — vilka de grundläggande samhällsekonomiska förutsättningarna är för kommande avtal. Det är naturligtvis lätt att instämma i den fråga som Ingemar Eliasson här riktade till finansministern, inte minst efter den debatt som vi hade just om SAMAK rapporten för inte så länge sedan. Är det så underligt om fackets medlemmar protesterar, att Stig Malm plötsligt vill ta huvudansvaret för inflationsbekämpningen här i landet eller att socialdemokrater ute på fältet inte känner igen vare sig sitt parti eller valrörelsens ”Sverige på rätt väg”? Denna bild för den enskilde löntagaren ackompanjeras sedan med positiva och optimistiska tongångar från Helsingforssbörsen. Där har det som bekant under lång tid varit betydligt mer av säljarens marknad än på arbetsmarknaden. I denna situation förväntas riksdagen behandla en budgetproposition som vilar på den avgörande kalkylförutsättningen att det — utöver de avtal som redan träffats med verkan för 1986, det s.k. överhänget — blir nollavtal. Det är litet magstarkt när ett budgetdepartement som tillämpar sådana kalkylmetoder dessutom tar sig för att ange förutsättningarna för de beräkningar som övriga politiska partier använder i sina förslag till budgeten. Låt mig bara konstatera följande: Budgetdepartementet har inget tolkningsföreträde när det gäller förutsättningarna för våra förslag, men det är bra om departementet läser dem i förväg. I övrigt känner jag igen budgetdepartementets metoder sedan tiden i kanslihuset. I det här avseendet är tydligen oppositionspartierna att likställa med fackdepartement. Det finns naturligtvis ytterligare ett skäl till de provocerande beräkningsmetoderna. Sällan har en regering varit i större behov av att diskutera någonting annat än sin egen situation och sina egna förslag. Jag utgår från att Kjell-Olof Feldt inte ställer sig bakom finansdepartementets billiga trick att inte noga läsa förslagen, se efter om det är engångsförstärkningar eller ordentligt studera tidpunkter. Tydligen har siffermakarna lyckats lura statsministern, som naturligtvis inte har läst vår ekonomiskpolitiska motion, än mindre s. 47 i bil. 1.2 till finansplanen. Inkomstberäkningen för fastighetsskatten redovisas där i klartext. Det är denna som vi har följt. Det finns mer sådant material som jag skulle kunna hänvisa till. När vi har använt oss av det har vi naturligtvis utgått från att det är korrekt. Trovärdigheten i regeringens ekonomiska politik har undergrävts under flera år på grund av utlovade men icke infriade inflationsmål. Återigen är den fackliga reaktionen begriplig, när man eftersträvar realinkomstökningar men helt saknar den grund som en trovärdig och framgångsrik antiinflationspolitik från regeringens sida skulle innebära. Det som möjligen delvis kan rädda situationen är den klart vikande dollarkursen, det snabbt sjunkande oljepriset och att konjunkturavmattningen inte kommer omedelbart. Men det är ju ingenting som den socialdemokratiska regeringen kan ta åt sig äran av. Det intressanta i detta fall är de helt andra förutsättningar som i dag gäller för den svenska ekonomin i det internationella sammanhanget jämfört med den situation som vi hade under t.ex. valperioden 1979-1982. Det finns anledning att här hänvisa till s. 16-17 i finansplanen, där regeringen själv anger förutsättningarna för budgetpropositionen när det gäller dollarkursen och råoljepriset för 1986. I båda fallen har, så här långt, de antagna medelvärdena underträffats. En sänkning av oljepriset med 1 dollar per fat skulle således förbättra bytesbalansen med ca 1 miljard kronor och minska konsumentprisökningarna med 0,15 procentenheter. I dag är det naturligtvis omöjligt att överblicka hur den turbulenta utvecklingen på råoljemarknaden kommer att se ut vid årets slut. Men att prisutvecklingen har stor betydelse för både den svenska bytesbalansen och konsumentpriserna är helt klart. Det är då viktigt att Sverige har en bättre beredskap än vi hade 1973, vid den första oljeprischocken, och att vi inte gör om misstagen från det ohämmade oljeflödet över gränserna under efterkrigstiden och fram till mitten av 1970-talet. Räkningen kan nämligen komma en dag, och den kan då komma ganska oväntat. Samtidigt får vi inte vidta sådana åtgärder här hemma att vi försämrar vår konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Enligt centerpartiets uppfattning måste arbetskraftskostnaderna långsiktigt sänkas i vårt land. De sjunkande priserna på importerad energi kan ge en omfördelningsmöjlighet och förutsättningar för att fullfölja en sådan linje. Det har vi också nämnt i vår ekonomisk-politiska motion. Centerpartiet håller fast vid den linje som vi tidigare har anslutit oss till, bl.a. när vi behandlade långtidsutredningen. Vi menar att budgeten måste bantas med omkring 10 miljarder kronor per år för att svensk ekonomi skall komma i balans inom rimlig tid. Regeringen har för sin del klarat av att spara ca 7 miljarder kronor. Till skillnad från hur det går till vid regeringens eget räknande godtar jag, i brist på annat material, denna siffra. Centerpartiet redovisar nu ytterligare besparingar på drygt 2 miljarder kronor i det långa perspektivet. Det betyder alltså besparingar som ligger kvar också framöver. Det budgetår som budgeten gäller, 1986/87, blir besparingen ca 5 miljarder. Till detta kommer bl.a. försäljningar av vissa statliga företag, skog och vattenkraft samt utflyttning av bostadslån, vilket ytterligare minskar statens lånebehov och därmed också räntebelastningen på budgeten. Bakom dessa nettobesparingar ligger betydande omfördelningar på både inkomstoch utgiftssidan i centerns alternativ. Karin Söder har här tidigare berört flera. För barnfamiljerna räknar centern med både höjda barnbidrag och stegvis utbyggd vårdnadsersättning. Beträffande pensionärerna är det särskilt viktigt att nämna de s.k. undantagandepensionärerna — även om det tydligen retar en del — som föreslås få fullt pensionstillskott, precis som vi utlovade i valrörelsen. Vi hoppas givetvis att en riksdagsmajoritet så småningom skall inse att detta är en viktig rättvisereform. Det är vårt hopp nu liksom tidigare under regeringstiden. När det gäller sysselsättningen lägger vi tyngdpunkten på regionalpolitiken och stimulanser till de många mindre och medelstora företagen. Vi vill helt enkelt försöka skapa varaktiga arbeten. Naturligtvis är ekonomisk balans och konkurrens och kraft mot omvärlden en viktig förutsättning för ett land som Sverige, som är så exportberoende. Några av de åtgärder som vi föreslår är kända sedan tidigare: sänkt arbetsgivaravgift med 5 procentenheter för egenföretagare och de 15 först anställda i varje företag, vilket betyder att de mindre och medelstora företagen gynnas mest. Vidare gäller det slopad beskattning av i företagen arbetande kapital och fribelopp för egenavgifter. Vi föreslår enklare administrativa regler vid nyföretagande. Också beträffande jordoch skogsbruk har vi lagt fram särskilda förslag. Vi föreslår att näringen skall bevaras och utvecklas som en nationell resurs för en tryggad försörjning och en förbättring av miljön, och inte avvecklas. De inhemska produktionsresurserna bör utnyttjas bättre, bl.a. i vad gäller bränsle och drivmedel, och resurserna för bevarande av regional balans bör förstärkas. Regionalpolitiken, som då är ett av medlen i denna strävan, bör därvid inriktas på särskilt skoglänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. Vi föreslår att stödet till glesbygden förstärks i alla delar av landet och att ungdomens introduktion på hela den ordinarie arbetsmarknaden underlättas genom en bättre anpassad gymnasieskola, lärlingsutbildning, ändring av inriktningen av ungdomslagsarbetena genom ett samlat grepp för alla ungdomar i åldern 16-20 år, vidare naturligtvis heldagsarbete på hela arbetsmarknaden. Vidare föreslår vi att de regionala utvecklingsfonderna och styrelsen för teknisk utveckling skall prioritera småföretagen. Vi föreslår att rekryteringsstödet skall kunna användas när man anställer långtidsarbetslösa. Dessutom föreslår vi utökade möjligheter att anställa handikappade inom det privata näringslivet. Vi sticker inte det minsta under stol med att detta kräver pengar, till en del omfördelningspengar. Vi föreslår t.ex. att de mera kortsiktiga åtgärderna inom AMS ram minskas för finansiering av den här sortens mera varaktiga insatser. Vi menar att det naturligtvis är en förutsättning för att det skapas nya arbeten, vilket skulle minska behovet av AMS-åtgärder. Vi tror, som sagt, inte på den kombination av kvävning och ytterligare rationaliseringspress som regeringen förordar för det svenska jordbruket. Vi föreslår ökat stöd till jordbruket i Norrland. Att dessa åtgärder är viktiga kan vi se av den nystartade flyttlasspolitiken som inneburit —- som Karin Söder nämnde tidigare men som förtjänar att upprepas — att befolkningen i skogslänen under åren 1983-1985 minskade med nära 16 000 samtidigt som befolkningen i Helsingforssregionen ökade med ca 34 000. Sverige är med andra ord tillbaka i 1960-talets snabba folkomflyttningar med de problem som detta innebär i såväl koncentrationsområden som avfolkningsregioner. Dessa frågor har vi utförligt behandlat i vår regionalpolitiska motion. Det kräver en aktiv regionalpolitik, något som vi inte har sett mycket av under socialdemokraternas regeringstid. Regional balans finns inte ens med som mål för den ekonomiska politiken. När den försvann för några år sedan trodde man kanske att det var en lapsus, beroende på begränsat intresse. I årets finansplan har vi fått bekräftat att så inte var fallet. Flyttlasspolitiken är avsiktlig, och då kan man ju inte tala om regional balans som mål för den ekonomiska politiken. För centerpartiet är målsättningen regional balans en helt avgörande förutsättning för att skapa ett decentraliserat samhälle, att skapa ett samhälle med god miljö, att skapa ett samhälle med någorlunda likvärdiga levnadsförhållanden i olika delar av landet. Det handlar dessutom om att undvika de stora och svårlösta problem som alltid följer med koncentration, köer och trängsel, där de svagaste slås ut, där miljön försämras, där samhället inte hinner med i planeringen och därför stannar för dåliga lösningar. Till sist finns inga bra lösningar. Då tar man till storutbyggnader, bygger igen grönområden, förtätar bebyggelse i miljöer som människor vill bevara. En sådan politik kommer vi aldrig att acceptera. I glesbygden kämpar människor för sin existens och mot undersysselsättning. Om vi inte ger dem framtidstro, möjlighet att leva vidare i sin hembygd, så avfolkas bygden, servicen tunnas ut, åldersfördelningen blir skevare och skevare och till sist dör bygden. Människorna flyttar därifrån, och vi får en stor kapitalförstöring i släptåg. Dessutom innebär det att vi får mindre möjligheter att ta till vara de decentraliserade naturresurser som vi vill använda i vårt land och använda uthålligt. Det gäller att sköta jordbruksmarken. Det gäller att vårda skogen, det gäller att bygga ett energisystem som är mindre sårbart än dagens och som använder våra förnybara, miljövänliga och inhemska resurser — alltsammans sådant som stärker sysselsättningen. Vår syn på fördelningspolitiken — en rättvisare fördelning av knappa resurser — präglar också vårt förslag när det gäller inkomstskatterna: Grundavdraget för kommunalskatten föreslås höjt från 7 500 kr. till 9 000 kr. Det slår rättvisare än höjningen till 3 000 kr. av det s.k. schablonavdraget, som vi i stället föreslår sänkt. Det skulle naturligtvis vara intressant att höra vad finansministern avsåg med sitt antydande uttalande häromdagen, att detta förslag såg ganska hyggligt ut. Det kanske vi kan få reda på senare. Dessutom vill vi höja gränsen för 50 26 marginalskatt från 124 000 kr. till ca 145 000 kr. i taxerad inkomst. Annars urholkas skattereformen från 1981 ytterligare. Vi anser dessutom, som nämnts förut, att fastighetsskatten måste tas bort. Nettot härvidlag handlar enligt våra beräkningar om 2,3 miljarder i skattesänkning. Fastighetsskatten är en tung börda inte minst för de många villaägarna i vårt land, men också för hyresgästerna. Ekonomisk politik och budgetpolitik handlar om grundläggande förutsättningar för människors vardag. Det handlar om fördelning av knappa resurser, om finansiering av gemensam verksamhet, om uthållig produktion och om användning av uthålliga resurser. Ekonomisk politik måste därför vara långsiktig och inte låsas i ettårsperspektivet. Den måste fogas samman i en helhetssyn på samhällsutvecklingen. Centerpartiet presenterar en återhållsam och stram budget, men samtidigt slår vi vakt om de människor som har det svårt, och vi skapar beredskap för en aktiv sysselsättningspolitik. Vi välkomnar den fördelningspolitiska debatt som äntligen kommit till stånd. För centerpartiet är det självklart att angripa de sociala orättvisorna i samhället. Centerpartiet arbetar för ett decentraliserat samhälle. Det står i motsats till den kollektivism och koncentrationspolitik som präglar socialdemokraternas ekonomiska politik. Vi välkomnar en debatt om våra olika alternativ, om koncentrationspolitiken i allmänhet och flyttlasspolitiken i synnerhet. Upp till bevis, finansministern!

Fru talman! Vad är ett bra liv? Hur vill vi att ett bra liv skall vara? Vad är lycka? Vad betyder lycka och välgång? Dessa frågor diskuterade vi i min dotters skolklass för några år sedan på ett föräldramöte. Infallsvinklarna på lyckobegreppet var många och skiftande — från att vilja ha obegränsat med pengar till att betyda mat åt alla människor på jorden och att ha frisk luft att andas. Jag har tänkt mycket på vad som kom fram på detta föräldramöte, därför att tankarna spände från det mest egoistiska, konsumistiska, utsugande synsätt till det mest solidariska, kollektiva och jämställda samhälle man kan tänka sig, där rikedom och egendom fördelas lika och där ingen äter sig mätt på en annans bekostnad. Det blev en diskussion om klasspolitik på ett visserligen förenklat men ändå fullt begripligt sätt. Det blev de starkas samhälle ställt mot de svagas. Det är detta det handlar om i dag. En tanke som vi till slut enades om var att man kunde sätta vardagen som ett mått på om ett liv är bra eller inte. Det finns vissa grundstenar som välfärd kan byggas på. Det är rätten till bra och billig mat, det är rätten till utbildning och kultur, det är rätten till en bra och billig bostad. Det är rätten till ett arbete och barnomsorg, och det är rätten till god hälsovård och en tryggad ålderdom. Det kan synas som om vi har uppfyllt dessa grundläggande krav, men i alla dessa delar finns stora orättvisor inbyggda. Klyftorna mellan människor har inte minskat. Om vi jämför oss — vi i den rika delen av världen — med människor i den fattiga delen av världen, så finner vi att klyftorna mellan dessa olika sorters nationer har ökat. I dag svälter 800 miljoner människor, samtidigt som jordbruket i Västeuropa producerar stora överskott. Om vi går till vårt eget land, kan vi konstatera att vi alla har det mycket bra ställt om man jämför internationellt. Men klyftorna finns kvar, och de har under senare år ökat och förstärkts. Det är fortfarande en sorts människor som bor i de rika och vackra bostäderna i de finare bostadsområdena, och det är en annan sorts människor som bor i de fula och trista bostadsområdena. Det är de rika som kan bo både bra och billigt, medan de fattiga ofta bor både dyrt och dåligt. Det är både tristare och dyrare att bo i norra Botkyrka än att boi Djursholm. Och samma skillnader finns i hela Sverige. Man kan jämföra de fattiga Bergslagskommunerna med de rika kommunerna runt tätorterna. De skolor som finns i dessa olika områden skiljer sig också åt i fråga om kvalitet. Detta avspeglar sig sedan i yrkesval och framtida liv. Det sociala arvet är påtagligt vare sig man väljer att studera arbetarbarnens linjeval eller deras kommande yrke. Så är cirkeln sluten. Utbildningsklyftorna har inte minskat trots många fina reformer och goda intentioner hos arbetarklassens företrädare. Betygen hänger mer samman med faderns lön och yrke än med elevens egna förutsättningar. Tydligare kan det inte sägas. Fru talman! Vad är det som har hänt i Sverige under senare tid på ett plan dit vanliga människor inte når, ett plan som är abstrakt för de flesta av oss men som ändå griper in i vars och ens vardagsliv? Kapitalägarna har förstärkt sin ställning, och politiken har utformats på deras villkor. Det är de stora företagen, det är kreditinstituten, bankerna, försäkringsbolagen och alla de aktieägande män som leder och styr dessa företag som har förstärkt sin ställning i vårt land. Volvo kontrollerar omkring 15 90 av det svenska näringslivet. Volvo är som en bläckfisk som hela tiden växer sig starkare och griper tag i det ena området efter det andra — kommunikationer, transporter, bioteknik, läkemedel och livsmedel. Volvo ligger trea på livsmedelsområdet. Och om Volvo lyckas köpa upp Cardo, det gamla Sockerbolaget och öljätten Pripps, som man vill göra, kommer man att ligga som tvåa på livsmedelsområdet. Electrolux har 90 000 anställda, Volvo har 70 000 anställda och Ericsson har 37 000 anställda. Dessa tre företagskoncerner styr över hundratusentals människors liv. Ericssons beslut är t.ex. avgörande för över 30 orter i Sverige. Det är från dessa företags styrelserum som flyttlasspolitiken i Sverige bestäms. Mot dessa företags beslut har de svenska demokratiskt valda politikerna ingenting att sätta emot. Ägarmakten och direktörsmakten visar tydligt på den avgörande frågan: Skall vi ha en okontrollerad privat kapitalmakt eller en demokratisk kontroll? Hur stort skall Volvo få bli? Vem skall bestämma över landet? Den linje som Sverige är inne på får konsekvenser som hotar både nationellt oberoende och demokrati, sysselsättning, miljö och levnadsstandard. Sverige måste bryta sig loss från kapitalmakten och skaffa sig ett samhälleligt och kollektivt ägande och bestämmande över produktion, sysselsättning och ekonomi. Är det inte på tiden att skydda demokratin genom någon form av antitrustlag? Det har skett en oerhörd förmögenhetsomfördelning från vanliga människor till kapitalägarna. 100 miljarder har omfördelats till ett litet skikt av ägare, placerare och finanshajar. Vanligt folk har förlorat mellan 10 och 15 96 av sina reala inkomster. Allt fler människor har fått det svårare att försörja sig. Vi talar numera helt alldagligt om nyfattigdomen. 550 000 människor är i dag beroende av samhällets stöd i form av socialbidrag för att klara sitt livsuppehälle — inte alltid beroende på att de saknar arbete utan ofta därför att pengarna från lönen inte räcker till. Man kan också säga att det är därför att kostnaderna för maten och hyran är för höga. Klassförhållandena har blivit mer påtagliga. Frågan om ekonomisk utjämning i vårt land reses av allt fler. Regeringen för en borgerlig ekonomisk politik, eftersom man inte har någon vilja att fördela tillbaka till vanligt folk det som har tagits ifrån dem, och genom att inte ändra de ekonomiska lagar som reglerar den ekonomiska politiken. Tvärtom säger regeringen att vanliga människor skall hålla tillbaka sina rättmätiga lönekrav. Det är exportindustrin som regeringen värnar om. ”Vinstnivån måste höjas” och ”Vi har accepterat kapitalismen”, säger ledande socialdemokrater. Den ekonomiska politiken handlar om maktfrågor, om politisk vilja och markeringar av i vilken färdriktning man vill gå i ett längre perspektiv. Så tillbaka till vardagen, fru talman. Den ekonomiska politik som regeringen för har en direkt återverkan på människors vardagsliv. Det är därför det är så viktigt att orättvisorna tas bort. Det borde vara en självklarhet för en arbetarregering att göra det. Genom en annan ekonomisk politik skulle också de barnfamiljer som behöver kunna få ett bättre stöd. Men stödet till barnfamiljerna måste handla om annat än bara pengar. Det handlar om att ha rätt till en bra barnomsorg, nära till god barnhälsovård, bra skolor, att kunna bo i en levande och fungerande bostadsmiljö, att kunna känna trivsel och trygghet i livet, att kunna äta bra och billig mat, att få kortare arbetsdag och framför allt att ha ett arbete och att slippa stå och frysa och vänta på pendeltåg — detta för oss som bor här i Helsingforssområdet. I vpk:s familjepolitik går kampen för en bättre livsmiljö och livskvalitet hand i hand med kampen för en ekonomisk rättvisa. Vi accepterar inte den borgerliga familjepolitiken, där det gäller att i ett andetag bjuda mest till barnfamiljerna, men i nästa andetag göra försämringar som samma familjer får betala för. För oss handlar familjepolitik om att skapa bra livsbetingelser. Det som barnfamiljerna — men för resten inte bara barnfamiljerna — har svårast att klara är matkostnaderna och hyran. Därför måste maten och hyran göras billigare. Sverige har världens högsta matskatt. En vanlig tvåbarnsfamilj betalar varje år 8 000 kr. i matmoms. Ett slopande av matmomsen skulle betyda stora ekonomiska förbättringar för barnfamiljerna och andra hårt trängda hushåll. Vpk vill ta bort matmomsen. Vi vill också minska hyreskostnaderna genom att förbättra bostadsbidragen. På grund av eftersläpningarna men också därför att hyrorna har ökat så mycket är det helt nödvändigt att höja barnbidragen ytterligare. Den försämring av den offentliga sektorn som nu pågår med regeringens goda minne och sanktion är ett allvarligt hot mot de flesta barnfamiljers livssituation. De borgerliga föreslår en utförsäljning av stora delar av den gemensamma sektorn. I stället för att ha en gemensam, solidariskt skattefinansierad sektor skulle vi få ett system som bygger på att var och en betalar för sig. Det skulle gå bra för dem som har det gott ställt i vårt samhälle. Men för de många som inte har det, skulle det betyda att de inte har råd att efterfråga den service och hjälp de nu kan få. Vpk:s krav på att man skall slå vakt om och bygga ut den offentliga sektorn är förslag som i hög grad gynnar barnfamiljerna, men också andra grupper i samhället.

Fru talman! Diskussionen om Sveriges ekonomi har kommit in i ett nytt och, som jag tycker, spännande skede. Så sent som för ett halvår sedan dominerades den av krav på ökade löneskillnader och skildringar av de fruktansvärda villkor som miljonärerna i vårt land levde under. Nu har låginkomsttagarnas villkor lyfts fram i ljuset, och miljonärerna uppmärksammas av helt andra skäl än för sina uppoffringar. Det är naturligtvis verkligheten som trängt sig på. Den snabba ökningen av antalet socialhjälpstagare har klargjort vilka människor som verkligen har ekonomiska problem. Och miljonärerna har solkat ner manschetterna i en rad osnygga aktieaffärer. I stället har folket fått klart för sig att det faktiskt gått att bygga upp stora förmögenheter även i det skattetyngda Sverige. En del har av detta velat dra slutsatsen att den tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats eller att den i varje fall inte kan förenas med en rättvis fördelning av det välstånd som skapas. Men sanningen är en annan. Både nyfattigdomen och nyrikedomen har sina rötter i den ekonomiska kris som Sverige har gått igenom. Det var nedgången av produktionen, den snabba inflationen, arbetslösheten och budgetunderskotten som ledde till att klyftorna ökade igen. Även om våra kunskaper om socialhjälpstagarnas öden inte är fullständiga måste några faktorer ha spelat en avgörande roll i många fall. Mellan 1976 och 1983 sjönk reallönen efter skatt med 12 å 13 26. De prisstegringar som medverkade i den processen var dessutom sammansatta på ett sätt som drabbade de lägre inkomsttagarna hårdast. Medan den allmänna prisnivån steg ungefär 10 26 per år ökade matpriserna, grovt räknat, med 15 96 och bostadskostnaderna med nära 20 96 om året. Det slog hårt mot de mindre välfyllda hushållskassorna, där mat och bostad väger tungt. Det kan tilläggas att medan reallönerna under den här perioden sjönk, låg normerna för socialhjälp — som fastställs av konsumentverket och socialstyrelsen — på oförändrad real nivå, dvs. de justerades uppåt i takt med inflationen. Det innebar att allt fler löntagare med sjunkande reallöner hamnade i systemet och blev bidragsberättigade. Det försämrade läget på arbetsmarknaden med stigande arbetslöshet, inte minst bland ungdom, har säkerligen också spelat en stor roll. Men det är troligt att en annan, mer långsiktig förändring på arbetsmarknaden också har bidragit till att hushållsekonomin blivit sämre för många. Under hela 1970-talet bestod all uppgång i sysselsättningen av deltidsjobb, medan antalet heltidsjobb minskade. I många fall valde de arbetssökande själva att arbeta på deltid. Men vi vet att tiotusentals människor, framför allt kvinnor, tvangs att ta deltidsjobb fast de både ville och behövde ha ett heltidsarbete. Efter omläggningen av den ekonomiska politiken år 1982 har utvecklingen i samtliga dessa avseenden blivit annorlunda. Reallönerna faller inte längre. Sedan 1982 har de legat oförändrade fram till i fjol, då löntagarhushållens realinkomst efter skatt ökade med 2 2, totalt sett. Inflationen har som bekant varit seg att bekämpa. Men från toppnoteringen 13 96 år 1981 har den fallit till drygt 7 90 i fjol. Och i år torde den komma under 5 96. Jag vill skjuta in att finansplanens prognos om 5 96 uppgång av konsumentpriserna redan nu ter sig alltför pessimistisk. Skulle dollarkurs, räntenivå och råoljepris ligga kvar på dagens nivå året ut, stannar prisstegringarna totalt sett en bit över 4 I. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats. Det syns inte bara i att antalet arbetslösa har minskat. Sysselsättningen har ökat med nära 100 000 personer. Och hela denna ökning består av heltidsjobb. Antalet deltidsjobb har minskat, vilket betyder att heltidsjobben blivit ännu fler. Utvecklingen på arbetsmarknaden är egentligen rätt fantastisk, mot bakgrund av hur det ser ut i större delen av västvärlden i övrigt. Den allra viktigaste fördelningspolitiska åtgärden en socialdemokratisk regering kan vidta är att sätta sysselsättningen främst. Det var det vi gick till val på 1982. Mycket av politiken har handlat just om detta, att värna jobben, och våra ansträngningar har lyckats ganska väl hittills. Det jag nu beskrivit är en viktig ingrediens i den tredje vägens politik för en bättre fördelning: höjda reallöner, lägre inflation och en arbetsmarknad där människor kan välja jobb också utifrån sin ekonomiska situation. I år borde det finnas chans för en påtaglig höjning av reallönerna, även vid en mycket måttlig uppgång av lönen i kronor. Men krisen stramade inte bara åt ekonomin för många människor. För andra skapade den möjligheter att snabbt göra sig pengar, ibland mycket pengar. Det snabbt växande budgetunderskottet satte en massa pengar i omlopp, som gjorde det lätt att låna. Och även om räntorna steg, gjorde inflationen och den obegränsade avdragsrätten för räntor det mycket billigt att låna. Den som sedan placerade dessa pengar i tillgångar — aktier, fastigheter, guld och briljanter och annat — som steg i värde, gjorde i allmänhet en lysande affär. Och de stora klippens män avancerade snabbt mot miljardklassen. Men också för dem har förutsättningarna ändrats med den sanering av Sveriges ekonomi som har genomförts de senaste åren. Budgetunderskottet stiger inte längre. Realt sett har det mer än halverats, och mindre pengar pumpas ut i vår ekonomi för varje år. Det är inte heller möjligt att spekulera i en ständigt ökande inflation. Och, inte minst väsentligt, möjligheterna att . göra underskottsavdrag i beskattningen har kraftigt begränsats. Det har således definitivt blivit mycket svårare att göra den här sortens klipp. Det syns också i det öde som en del av de gamla klipparna råkat ut för — konkurser, utförsäljning av tillgångar för att klara räntorna på sina lån osv. Men något har trätt i deras ställe. Vi har fått en annan sorts klippare. Men nu är det inte längre fråga om att utnyttja den ekonomiska krisens olyckor. Snarare är det fråga om att utnyttja den ekonomiska politikens framgångar — och löntagarnas uppoffringar — för egen vinning. Ett antal representanter för näringslivets maktelit har inte velat nöja sig med de förbättringar som uppnås genom att följa de normala spelreglerna. I kraft av sin maktställning har man i samband med nyemissioner av aktier skaffat sig speciella förmåner, som inte kommit andra aktieägare till del. Och det förefaller som om denna hantering i ett stort antal börsnoterade företag varit regel snarare än undantag. När detta avslöjats har det utlöst en stark reaktion. Det gäller inte bara de små aktieägarna utan också utländska finansinstitut som förmedlar köp på den svenska aktiebörsen. Och det har upprört många löntagare. En del av de inblandade har å sin sida reagerat med indignerad förvåning — varför skulle någon lägga sig i att storföretagens betrodda fick en extra förmån i form av stora värdestegringsvinster? Allra minst borde regeringen bry sig i denna fråga, förklarade nyligen en av privatkapitalets mera namnkunniga företrädare. Jag är rädd för att dessa uttalanden avslöjar en betydande okunnighet om den ekonomiska politikens och näringslivets villkor, eller också är det bara cynism. Den socialdemokratiska regeringen har alltsedan sitt tillträde 1982 fört en politik som syftat till att kraftigt höja lönsamheten i svenskt näringsliv. Det har otvivelaktigt lyckats. Samtidigt har vi gentemot löntagarna och deras organisationer hävdat att inte bara detta var nödvändigt. Vi har också drivit linjen, att lönekostnaderna måste hållas nere för att bevara den lönsamhetsförbättring som uppnåtts och för att klara industrins konkurrenskraft. Som alla vid det här laget vet, har den här uppläggningen av den - ekonomiska politiken stött på vissa svårigheter. De kan enklast beskrivas som att det har varit svårare att dämpa prisoch kostnadsutvecklingen i vår ekonomi, med växande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet, än i många av våra konkurrentländer, med hög och växande arbetslöshet. Ändå har vi successivt närmat oss omvärldens prisoch kostnadsutveckling. Lönsamheten har bibehållits och konkurrenskraften består, även om den har minskat något jämfört med läget 1983, då devalveringen slagit igenom med full kraft. En väsentlig förutsättning för att denna politik skall kunna föllföljas är att löntagarna ser att vinsterna i rimlig utsträckning används för sådana insatser som gynnar fler än företagens ägare — till investeringar, forskningsoch utvecklingsarbete, ökad produktion och sysselsättning. Det råder heller inget tvivel om att vinsterna de senaste åren i hög grad har använts på ett sätt som gynnat hela vårt land. Investeringarna har ökat med 40 90, produktionen med nära 20 26 och antalet sysselsatta i industrin har växt, för första gången på många år. Men de signaler som nu har kommit från vissa delar av näringslivet kan tolkas så att vinsterna skall börja användas för andra ändamål, dvs. att snabbt öka aktieägarnas förmögenheter och inkomster. Det är beslut om kraftigt höjd aktieutdelning och, inte minst, de nya formerna av klipp på aktiemarknaden. I och för sig tror jag att de allra flesta löntagare är medvetna om att aktieutdelning både är hårt beskattad och representerar små belopp i förhållande till lönesummorna i företagen. Inte heller föreställer man sig att löneutrymmet påverkas i någon märkbar mån av att ett antal höga befattningshavare i näringslivet får köpa aktier på villkor som inte förunnas andra. Denna trafik blottlägger en dubbelmoral som med rätta upprör många människor. När näringslivet och statsmakterna — regering och riksdag — talat för återhållsamhet i fråga om lönekraven, vädjar vi till löntagarna att ta samhällsekonomiska hänsyn, dvs. att bortse från de kortsiktiga, privatekonomiska intressen som skulle motivera industrins anställda att ta för sig rejält av det utrymme som otvivelaktigt finns i form av goda vinster, framför allt i de stora exportföretagen. Klippen på aktiebörsen tolkas nu så att näringslivets maktelit överger den moral de predikar för andra och satsar på att utnyttja situationen just för sina egna kortsiktiga, privatekonomiska syften. Det är märkligt om de inte inser att detta kan vara ett säkert sätt att motverka näringslivets långsiktiga intressen. Däremot är det kanske inte så märkligt att krav reses om ingripanden mot den här hanteringen av vinsterna. I dessa krav ingår indragning till samhället av företagens vinster, skärpt beskattning av aktieägarna och lagstiftning som förhindrar affärer av det slag som ägt rum. Jag har för min del uttalat att av de här olika åtgärderna förefaller lagstiftning vara den lämpligaste och effektivaste metoden. På detta har jag fått svar från en företrädare för näringslivet, som hävdat att dessa problem bäst löses av näringslivet självt. Ur en synpunkt har vederbörande naturligtvis rätt. De problem som har uppstått bär näringslivet ensamt ansvaret för. Det är respekten för näringslivets krav på goda vinster som kan upplösas. Det är, som det uttrycktes i självaste Svenska Dagbladet, den svenska privatkapitalismens legitimitet som den själv håller på att sätta i fråga. Det som har hänt ger också ett perspektiv på den debatt som förts i vårt land om skillnaderna mellan privat och kollektivt ägande. Under kampanjen mot löntagarfonderna anfördes, bland mycket annat, att deras tillkomst inte bara skulle skapa maktmissbruk utan också leda till kapitalflykt. I synnerhet skulle de utländska kapitalplacerarna dra sig undan den svenska aktiebörsen, om den försågs med det farliga element som löntagarfonderna utgjorde. Nu har ingenting av detta hänt. Tvärtom har börsen blomstrat som nästan aldrig förr och de utländska kapitalplacerarna har fortsatt att i stor skala söka sig till Helsingforssbörsen sedan löntagarfonderna trädde in där. I stället är det maktmissbruk och oetiska affärer i den privakapitalistiska sfären som har ådragit sig ett mindre smickrande intresse utomlands. Det borde faktiskt upplevas som en ödets ironi, att åtskilliga av de herrar som bara för ett halvår sedan bevandrade Jönköpings gator i protest mot löntagarfondernas skadeverkningar för näringsliv och aktiebörs nu ingår i det galleri av börsklippare, som får utländska finansinstitut att skriva till det svenska finansdepartementet och uttrycka sin oro över vad som pågår på den svenska aktiebörsen. Fru talman! Inför valet 1985 hävdade vi att det var möjligt att bedriva en stram budgetpolitik utan att riskera vare sig sysselsättningen, välfärden eller tryggheten. På den punkten blev vi kraftigt motsagda. Man hävdade från borgerligt håll att det inte går att spara, utan att man tvingas göra nedskärningar i välfärden. Men årets budget innehåller inga försämringar för pensionärerna, inga försämringar för de arbetslösa, de sjuka eller de handikappade. Vår strävan har varit och är att de som har de bästa förutsättningarna för att bära bördorna också skall göra det. Vi har svårt att inse att det är de sämst ställda som skall behöva ställa upp när andra har bättre förutsättningar för det. Vår politik har således en medveten inriktning på att värna de sämst ställda. I den föreliggande budgeten föreslås för första gången på länge inga skattehöjningar riktade mot hushållen. Den förenkling som gjorts av självdeklarationen innebär för de flesta löntagare en skatteminskning genom höjningen av schablonavdraget. Ett av de få områden där regeringen föreslår ökade utgifter är just handikappområdet. Handikapporganisationerna ges ett ökat stöd, och forskningen på det här området stimuleras. Vi ger ökade anslag till handikappidrotten. Och åtgärderna för att handikappade skall kunna få arbete och behålla det förstärks i budgeten. Även på kulturområdet och inom skolan ges nya resurser för insatser för de handikappade. Sammanlagt handlar det om 75 milj.kr. Regeringen har också velat ge föräldrarna ökade möjligheter att besöka sina barns daghem eller skolor. Därför byggs föräldraförsäkringen ut med 16 dagar/barn. De differentierade vårdavgifterna för pensionärer vid sjukhusvård avskaffas fr.o.m. april i år. Arbetslöshetsersättningens högsta nivå föreslås höjas till 360 kr./dag. För utbildningsbidragen föreslås också höjningar på alla nivåer. För att bostadsbyggandet inte skall vara prisgivet åt tillfälliga svängningar i räntenivån är det väsentligt att man även fortsättningsvis subventionerar kapitalutgifterna i nyproduktionen. Det sker genom en statlig räntegaranti. Men det är också väsentligt att barnfamiljerna ges möjligheter att hyra de nya lägenheter som produceras. Detta kan ytterligare stimuleras genom den höjning av bostadsbidraget som regeringen föreslår. Därigenom kan också en viss del av socialbidragen minska. Genom att föra över pengar från de generella räntebidragen till bostadsbidragen riktar vi det här bidraget mer mot barnfamiljerna och mot barnfamiljer med låga inkomster. Regeringen har också inbjudit samtliga partier till överläggningar om hur stödet till barnfamiljerna generellt sett skall kunna förbättras. Regeringen har som förutsättning uttalat att alla reformer för att förbättra barnfamiljernas ställning måste finansieras fullt ut. Denna uppläggning av budgetpolitiken innebär att sparaoch gnetametoden har varit huvudlinjen. Utan några drastiska hugg i välfärden har den metoden gjort det möjligt att för fjärde året i rad minska budgetens underskott. Vi har nu nått ner till en nivå för budgetunderskottet som vi själva inte vågade hoppas på — och som den politiska oppositionen hela tiden förklarat vara omöjlig att uppnå, om inte deras metoder användes. En analys av oppositionens förslag visar att de själva inte når särskilt mycket längre. Moderata samlingspartiet och folkpartiet redovisar visserligen förslag som för nästa budgetår ger ett mindre underskott än regeringens budgetförslag. Men ofinansierade skattesänkningar gör skillnaden närmast obetydlig om man räknar på kalenderåret 1987. Och eftersom en stor del av budgetförbättringen åstadkoms genom utförsäljning av statliga företag och andra statliga tillgångar, leder moderaternas och folkpartiets förslag till större budgetunderskott på sikt, när avkastningen på dessa tillgångar uteblir. Centerpartiet särar ut sig från resten av oppositionen genom att presentera en överbudsbudget av gammalt dåligt märke. En rad förslag om kraftiga utgiftsökningar uppvägs inte på långt när av ett fåtal reella besparingsförslag. Centerpartiets budget skulle i själva verket leda till en ökning av underskottet redan nästa budgetår med mellan 10 och 15 miljarder kronor. T. o. m. vpk har presenterat en budget med större ambitioner att få debet och kredit att gå ihop. Den väsentliga skillnaden mellan regeringens budgetförslag och alternativen från moderaterna och folkpartiet ligger sålunda inte i graden av finanspolitisk stramhet, utan den hittar man i den fördelning av välfärden som åstadkoms i de olika förslagen. Det avgörande är därvid att de båda partierna föreslår mycket omfattande sänkningar av skatterna, bl.a. sänkta marginalskatter, sänkt förmögenhetsoch arvsskatt, sänkt skatt på aktieutdelning och slopad fastighetsskatt. Visserligen föreslår man också skattehöjningar, bl.a. minskade avdrag för löntagare. För att finansiera sina skattesänkningar — åtminstone delvis — och sina familjepolitiska förslag — detta också delvis — föreslår man kännbara ingrepp både i det sociala trygghetssystemet och i samhällsinsatser på viktiga välfärdsområden. Såvitt jag kunnat utröna är det definitivt inte byråkratin som man vill spara på utan en rad utgifter, som framför allt de lägre inkomsttagarna har glädje av, t.ex. sjukförsäkringen och stödet till boendet. Både moderaterna och folkpartiet lägger fram mycket omfattande förslag på familjepolitikens område. Men även om man kan uppskatta ambitionerna i detta avseende förtar de inte intrycket av att den samlade fördelningspolitiska effekten av deras förslag blir att ekonomiska resurser förs över från löntagarna till företagarna, från låga inkomsttagare till dem som har det väsentligt bättre ställt. Med detta omdöme vill jag inte allmänt fördöma de ambitioner att hålla tillbaka statsutgifterna som oppositionen visar i sina budgetalternativ. Men dessa alternativ visar mycket klart de skillnader som finns mellan socialdemokratisk och borgerlig fördelningspolitik. Fru talman! Med det budgetförslag regeringen lagt fram kan Sveriges ekonomi ta ytterligare ett steg framåt på vad vi kallat den tredje vägen. Det kommande året präglas inte av samma snabba tillväxt av produktionen som tidigare. Men det präglas av en fortsatt förbättring av den ekonomiska balansen: en kraftig minskning av inflationen, minskat budgetunderskott och lägre, om ens något underskott i våra utrikesaffärer. Det hade i och för sig varit möjligt att kortsiktigt driva upp tillväxten genom en mer expansiv finanspolitik. Men regeringen har inte valt denna utväg. Den stimulans för tillväxt som Sveriges ekonomi behöver och har nytta av är mindre inflation och lägre räntor. I båda dessa avseenden kan utvecklingen bli avsevärt gynnsammare än vad som kunde förutses när finansplanen skrevs. Därmed kan också tillväxten bli större än vad vi förutsett i finansplanen. Vi har således en rejäl chans att i år få både bättre balans i ekonomin, framför allt låg inflation, och en tillväxt som medger höjda reallöner. Därför är det förvånande och oroande att ett par organisationer på tjänstemannaområdet ställt så höga lönekrav att ett tillgodoseende av dessa skulle hota både den samhällsekonomiska balansen och reallöneutvécklingen för andra grupper genom ökad inflation och höjda skatter. Man har från det hållet t.o.m. sagt rent ut att organisationerna inte kan ta någon hänsyn till de samhällsekonomiska verkningarna av sina lönekrav. Jag måste konstatera att de här tjänstemannaorganisationerna spelar ett högt och farligt spel, där man mot högst diskutabla vinstchanser satsar alla löntagares intresse av låg inflation, hög sysselsättning och höjda reallöner även på sikt. Det väsentliga är att det ankommer på oss själva om vi kan utnyttja de möjligheter som nu finns. Det hänger på hur arbetsmarknadens parter löser avtalsrörelsens problem. Men det hänger också på att företagen avstår från att genom prishöjningar öka sina marginaler. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att dagligvaruhandeln ålagt sig ett frivilligt prisstopp med denna innebörd. Jag väntar med en viss otålighet på ett liknande besked från övriga delar av näringslivet, i första hand industrin. Om den ville ge sig själv och landets ekonomi ett handtag, borde den skynda sig att komma med samma slags utfästelse som handeln lämnat. Fru talman! Jag har tidigare inte haft förmånen att debattera med Ingemar Eliasson, men hans anförande gjorde mig litet beklämd. Det var ovanligt demagogiskt och ondsint. Ingemar Eliasson visade inget större intresse för att diskutera sakfrågorna. Han ägnade sig i stället åt att frossa i två ting: Det han hoppades på var revolter inom arbetarrörelsen och uppammande av förakt för politiker. Ingemar Eliasson fullföljer tyvärr en linje som Bengt Westerberg har inlett och som han i sin tur har övertagit från Ulf Adelsohn: Han påstår att sossar ljuger, lurar och bedrar. Han gör det i en form som är mycket kränkande både för regeringen och för ett stort antal av de aktiva i vårt parti. Vad är det då för bevis Ingemar Eliasson har för sitt påstående att vi är en samling lögnare som gång på gång har lurat svenska folket? Ja, han sade för det första att vi hade lovat höjd delpension; det skjuts nu på framtiden. Det löfte vi gav var att delpensionen skulle höjas under mandatperioden. Vi var mycket noga med att ange ”under mandatperioden” och förklara för väljarna att det inte var säkert att vi kunde föreslå det i den första budget vi lade fram; det kunde ta tid beroende på hur saneringen av Sveriges ekonomi fortgick. Varför förvanska vårt valmanifest genom att här skapa intrycket att vi hade lovat höjd delpension omedelbart och att den, om den inte fanns med i årets budget, har skjutits på en oviss framtid? Delpensionen kommer att höjas under mandatperioden, precis som vi har lovat. Vem ljuger, Ingemar Eliasson? Ingemar Eliasson sade för det andra — det var märkligt — att vi skulle ha lovat landets bönder speciella insatser när det gäller spannmålsunderskottet. Ibland kan det vara klokt, Ingemar Eliasson, att inte ge sig ut på vatten där man inte bottnar. Vad som har hänt är att riksdagen har fattat ett beslut, som också folkpartiet stod bakom, om att vi skall betala 40 26 av underskottet i spannmålskassorna vid normalskörd. Detta definierade riksdagen som ett belopp på 600 miljoner, varav staten skall betala 40 96. I budgeten lägger vi nu fram ett förslag om genomförande av det beslutet. De löften som därmed sviks måste finnas bara i Ingemar Eliassons fantasi. För det tredje skulle vi ha lurat väljarna genom att i budgetpropositionen inte framlägga några förslag på familjepolitikens område. Såvitt jag vet har vi över huvud taget inte lovat några familjepolitiska förslag vid någon viss tidpunkt eller av något visst innehåll. Att vi inte lade fram några sådana förslag i budgeten berodde på att vi räknade med att oppositionen skulle komma med en störtskur av familjepolitiska förslag, och det hände. Man har fyra olika uppläggningar och fyra olika finansieringsmetoder. Det är väl ganska rimligt att man i det läget säger sig: Låt se hur vi kan resonera tillsammans! Det är en viktig fråga. Vi visste hur splittrat läget var i riksdagen och ville inte låsa vår position förrän vi fått tillfälle att diskutera med er. Därmed har vi varken lurat eller svikit någon. Ingemar Eliasson hade den dåliga smaken att påstå att jag skulle ha sagt att vi tänker plocka av barnfamiljerna eventuella förbättringar genom att höja skatterna för dem. Det jag sade vid en presskonferens var att storleken på skattesänkningarna nästa år kan påverkas av hur mycket vi satsar på familjepolitiken. Vad folkpartiet däremot tänker göra är att låta kommunerna betala familjepolitiken. Den samlade räkning ni vill skriva ut på landets kommuner och landsting innebär att ni tänker dra in från dem eller minska deras skatteunderlag med sammanlagt 15 miljarder kronor. Även om också jag anser att kommunerna har ganska gott om pengar är jag övertygad om att de inte klarar den åderlåtningen. Det lär inte bli många egna rum i långvården efter en sådan operation! Hade det i dag varit borgerlig majoritet här i riksdagen hade det inte blivit någon familjepolitik alls. Vad vi nu inbjuder till — vi bortser då från era olika taktiska och ideologiska begränsningar — är en bred samling kring familjepolitiken. Det går att åstadkomma, men då måste ni nog lägga åt sidan en del av kivet er emellan och upphöra med slagsmålet om väljare i era marginaler. Annars lär vi inte komma fram till en lösning. Men vi är öppna för ett resonemang utan att ha spikat några teser för egen del. Lars Tobisson brukar ofta göra utflykter till de länder i Europa som styrs av hans broderpartier. Nu for han i väg till England igen. Han menade att hindret för tillväxt i Sverige är att vi har höga skatter och höga offentliga utgifter. England har nu haft sju å åtta års högerstyre. Man har sänkt skatterna för de rika, skurit ned de offentliga utgifterna och privatiserat stora delar av de offentliga tillgångarna. Är det vårt ideal, Lars Tobisson? England har 14 96 arbetslöshet och lika hög inflation som Sverige. Pundet faller och räntorna stiger. Regeringen, om jag har förstått det rätt, lär befinna sig i ett visst inre kaos, så högermän och högerkvinnor de är allihop. Är det fortfarande engelsk högerpolitik och dess resultat som ni vill inbilla riksdagen och en större allmänhet att vi skall försöka upprepa i Sverige? Jag satt och väntade på att få höra vilka utländska förebilder som Lars Tobisson ville åberopa i år. Han håller sig nog undan från Margaret Thatcher i år, tänkte jag. Hon är inte längre lika användbar i den moderata propagandan. Men det är alltså England som är idealet för moderaterna.

Fru talman! Jag nämnde varken Storbritannien eller Margaret Thatcher, Kjell-Olof Feldt, även om jag mycket väl kunde ha gjort det. Jag talade om de stora västländerna till vilka vi också räknar Frankrike. Hur ser det ut i Frankrike? Jo, där har arbetslösheten vuxit kraftigt sedan man fick en socialistisk regering. Var är arbetslöshetstalen störst ute i Europa? Jag kommer att tänka på det socialistiska Spanien och på Grekland, som har en socialistisk regering vilken nyligen har tvingats göra åtstramningar i sin ekonomi. Samma sak fick Mitterrand i Frankrike göra när det visade sig att det inte gick att klara en socialistisk utgiftsexpansion under nuvarande förhållanden. Kjell-Olof Feldt inledde sitt anförande med att litet yrvaket konstatera att låginkomsttagarna och socialhjälpstagarna nu hade lyfts fram i debatten, medan bara för ett halvår sedan miljonärerna dominerade. Får jag påminna om att vi moderater i valrörelsen tog upp frågan om den snabba ökningen av antalet socialhjälpstagare. Vi föreslog marginalskattesänkningar för att hjälpa just de breda löntagargrupperna ut ur fattigdomsfällan, ur den nya fattigdomen. Finansministerns anförande gjorde mig litet besviken. På slutet kom det en del morr, men annars var det påtagligt defensivt. När han gick till attack var det mest för att stämma in i skallet mot des.k. börsklipparna. Men varför kan ni inte erkänna att det är ni själva som har skapat de förutsättningar som präglar förhållandena på börsen? Det har ni gjort genom att alldeles riktigt se till att få upp vinstnivån i ekonomin. Men problemet är hur företagen skall använda denna likviditet. Budgetunderskottet och förbudet mot utlänningars obligationsköp håller uppe räntan så att avkastningen på finansiella transaktioner blir bättre än på reala investeringar. Dessutom saknas det fasta spelregler, vilket gör att man nu inte har någon längre planeringshorisont. Genom att man måste se till att en investering ger snabb avkastning främjas i själva verket spekulationsekonomin. Löntagarfonderna, Kjell-Olof Feldt, är verkligen inget dygdemönster när det gäller långsiktighet i handlandet på börsen. Det har erfarenheten visat. Kjell-Olof Feldt har tidigare haft kurage att motsätta sig skattehöjningar på aktier och t.o.m. förordat en sänkning av bolagsskatten. Det var en utmaning mot LO-tidningen, som i sitt senaste nummer skröt med att ha satt i gång ett uppror mot kapitalet. Men nu förefaller han vara på reträtt. Stå på sig, Kjell-Olof Feldt! Jag har ju redan lovat eldunderstöd. Jag ställde i mitt anförande två frågor, som jag vill påminna om: Vilka skatter tänker finansministern sänka för att i en konjunkturavmattning klara målet oförändrat skattetryck? Och är finansministern beredd att ge klartecken till riksbanken för en avveckling av valutaregleringen? Jag skulle uppskatta att få svar på de frågorna.

Fru talman! Finansministern har lyckats tolka mig så att jag hoppas på fortsatt missnöje med oss politiker, att jag vill öka på den misstänksamhet mot det politiska arbetet som pyr här och där. Min förhoppning var naturligtvis den motsatta. För att ge belägg för att ord och handling måste stämma bättre överens i regeringens agerande, för att undvika fortsatt ökad misstänksamhet, tog jag några exempel. För detta blev finansministern mycket upprörd. Låt mig då fråga: Är det alldeles utan grund som pensionärerna känner sig upprörda över att ha blivit lurade på 4 26 av pensionerna? Är det alldeles utan grund att bönderna känner sig upprörda över att ha blivit lurade på löftet om att få 40 96 täckta av förlusterna på exportpriserna? Vad är det som gäller på denna punkt? Skall de få 40 96 täckta eller skall de få 160 miljoner? En av tolkningarna måste vara den riktiga. Åtminstone några partier här i riksdagen lever uppenbarligen i den minnesbilden att vi har lovat bönderna 40 9. Är det alldeles utan grund att de som intresserar sig för u-landsbiståndet tycker att regeringen har svikit löftet om 1 96? Finansministern väljer att gå förbi detta med tystnad. Nej, det är inte utan grund, utan det är så att ord och handling inte stämmer riktigt överens på de här punkterna. Jag tror att vi måste vårda oss bättre om den saken för att hålla tillbaka det missnöje och det politikerförakt som pyr här och där i vårt samhälle. Låt mig, fru talman, också något kommentera vad regeringen har sagt om statsbidragen till kommunerna. Statsministern hade den dåliga smaken att ta upp den saken och angripa Bengt Westerberg när denne inte hade tid kvar för replik. Jag skall inte göra mig skyldig till det utan bara ställa en fråga till finansministern. Statsministern och regeringen sade i valrörelsen att den stora skillnaden mellan regeringen och borgarna var att regeringen bara ville ta pengarna tillfälligt från kommunerna, medan vi i oppositionen ville suga in dem varaktigt. Är det så man skall tolka också de förslag som regeringen nu lägger fram, att det är en tillfällig indragning av statsbidragen? Om det inte är en tillfällig indragning, föreligger här också en skillnad mellan ord och handling, mellan vad man sade före valet och vad man säger efter. Till slut, fru talman, vill jag konstatera att ännu har vi inte fått några besked om skatterna för 1987, om marginalskattesänkningar, om regeringen tänker sitta still i båten i avtalsrörelsen eller inskrida vid förhandlingsbordet.

Fru talman! I Kjell-Olof Feldts anförande fanns ett längre och som jag tycker intressant avsnitt om det som händer på Helsingforssbörsen. Jag tycker att det finns anledning att upprepa det som Karin Söder sade redan i förmiddags, att vi har pekat på ett förhållande på börsen som skulle kunna rättas till ganska snabbt. Det finns nämligen centerförslag i denna kammare, nyss väckta, angående förändring av aktiebolagslagen. Den förändring som tyvärr gjordes 1973 har skapat utrymme för insideraffärer på ett sätt som kanske inte fanns tidigare, och vi har då aktualiserat lagändringsförslag som rättar till det missförhållandet. Min fråga är: Är ni beredda att stödja våra förslag på den punkten? Apropå börsen slussas ju dit pengar från löntagarfonderna, som Kjell-Olof Feldt har baxat igenom riksdagen. Det innebär alltså att vi får fler institutionella ägare som efterfrågar aktier till förfång för enskilda aktiesparare. I stället borde man gå den andra vägen och se till, att utbudet på börsen blir sådant att man i varje fallinte pressar upp kursutvecklingen. Så mycket är helt klart som att börsen inte är något lufttomt rum, och det är god insyn numera i vad som händer där. Den psykologiska effekten skall man verkligen inte underskatta, t.ex. i en känslig avtalsrörelse. Att det sedan finns saker i den här avtalsrörelsen som har börjat snett är en annan sak, men det gör inte att man kan bortse från vad som sker på börsen. När Kjell-Olof Feldt gick åt Ingemar Eliasson kom jag att tänka på de gamla talesätten om sten i glashus och elefanter i porslinsbutiken. Kjell-Olof Feldt hyvlar av centerpartiet i några raska vändningar med hjälp av sina medarbetare i finansdepartementet, som om de skulle ha någon sorts särskild rätt att ändra förutsättningarna i våra förslag. Det var det jag kritiserade i mitt inledningsanförande. På vilket sätt har finansdepartementet eller några andra fackdepartement tolkningsföreträde när det gäller våra förslag, deras inriktning och deras tidsangivelser? Ni har rättat och förändrat hur som helst i de förslagen, och ni har räknat in sådant som löpande budgetförstärkning som vi har talat om är engångsförstärkningar vid sidan av budgeten. Hur hänger det ihop? Med vilken rätt använder Kjell-Olof Feldt olika levnadsregler för sig själv och för Ingemar Eliasson?

Fru talman! Den ekonomiska politik som regeringens tredje väg utstakar ligger nära den väg som ekonomklubbar och storbanker förordar, låt vara att det hela sker i en litet mer socialt anständig form. Därför är också kritiken från de borgerliga partierna i kammaren i dag så mild, men den är desto hårdare från arbetarrörelsen och ute bland folk i våra bostadsområden och på arbetsplatserna. Regeringen framställer saken så, att det är lönerna som hotar att driva upp inflationen, men man iakttar däremot en stötande tystnad inför de vinstoch spekulationselement som härjar i den svenska ekonomin. Varför vågar inte finansministern kommentera den orättfärdiga fördelningspolitiken, som jag tog upp i mitt anförande? Det är ändå den frågan som folk ställer. Man vill veta vad regeringen har att säga om den. Eller som LO-tidningen uttrycker det: Klipp till mot kapitalet! Vad vi ser på börsen, det är kapitalismen i sin högsta potens. Kapitalägarna spelar med hela det svenska näringslivet och i potten ligger hundratusentals arbetsplatser och det produktiva värdet av allt arbete som arbetare och tjänstemän dagligen utför. Kontrasten mellan den värld som klippen på Helsingforssbörsen symboliserar och löntagarnas vardagliga tillvaro börjar bli något påfrestande. Tio år av sänkta reallöner, uttunnade socialförsäkringar, utslagningar från arbetslivet för löntagarna samtidigt som miljarder skyfflas mellan kapitalägarna på börsen och de inblandade direktörerna gör varandra till miljonärer på en förmiddag visar att något har gått snett i det som kallas fördelningspolitik, och det är kanske dags för ett uppror för folkflertalet. Så säger man i LO-tidningen. Kan Kjell-Olof Feldt förstå den här reaktionen och ilskan som finns över den orättfärdiga fördelningspolitik som en arbetarregering för fram?

Herr talman! Politikerföraktet pyr ute i landet, säger Ingemar Eliasson. Ja, och Ingemar Eliasson blåser på. Han tog upp ett mellanhavande mellan Bengt Westerberg och Olof Palme. Jag hade tänkt att Bengt Westerberg skulle förklara sig först. Vad det gäller är en intervju som gjordes med Olof Palme före valet. Jag har läst den. Där fick Olof Palme frågan: Vad är skillnaden mellan era likviditetsindragningar och de borgerligas nedskärningar? Han förklarade att det är en skillnad på att göra en temporär indragning och att göra nedskärningar. Men det finns ingenting som säger att svensk socialdemokrati under inga förhållanden, som nu Bengt Westerberg påstår, kan tänka sig att ändra statsbidragen till kommunerna så att de ökar mindre eller t.o.m. minskar. Det var helt enkelt en uppvisning i pedagogik om skillnaden mellan de förslag som de borgerliga drev i våras och de beslut som vi genomfört. Det var inga löften till kommunerna. Jag har inte hört att någon kommunalman har kommit och sagt att kommunerna har fått löfte i valrörelsen om att alla statsbidragen skulle utgå enligt oförändrade regler, osv. Men blås på, Ingemar Eliasson. Till slut blir den blåsande själv svedd av elden. Jag tycker att det här är olustigt. Lars Tobisson får upptäcka att högerregeringar inte duger längre såsom exempel. Det var för väl höll jag på att säga. Nu är det socialistregeringar som skall användas där det går dåligt. Att det går lika dåligt för högerregeringarna skall vi nog inte tänka på längre. Jag tycker att det är ojust att jämföra ett land som Spanien med länder som Tyskland, Danmark och Sverige. Jag säger å mina spanska partivänners vägnar att om Lars Tobisson hade en aning om de politiska, sociala och ekonomiska svårigheter som en ung och fattig demokrati har att kämpa med, så skulle han inte uttrycka sig fullt så övermaga på den punkten. Sedan undrar jag om Lars Tobisson har förstått vad kritiken mot börsklippen handlar om. Han talar om likviditeten i företagen. Javisst, men vad det här gällde var att ett antal människor utnyttjat sin maktställning i företagen för att förbättra sin privatekonomi. Det har inte ett dugg med likviditet och räntornas höjd att göra. Det var ren gnidighet. Det var trevligt att få några extra miljoner, och det är ju mänskligt. Men det är enligt min mening oerhört kortsynt, för att inte säga dumt, att göra så i ett läge då näringslivet är beroende av att man har respekt för kravet på rimliga vinster och det som kallas för legitimitet i dessa sammanhang. Sedan säger Lars Tobisson att löntagarfonderna inte är dygdemönster. Ja, det är tänkbart, men en sak har de icke gjort: De har inte gett Helsingforssbörsen dåligt rykte utomlands. Men det har de gjort som demonstrerade mot löntagarfonderna en gång i tiden. Olof Johansson talar om yran på börsen. Såvitt jag förstod gillar han inte den. Jag måste fråga Olof Johansson varför centerpartiet föreslår sänkt skatt på förmögenheter och aktieutdelning. Blir inte yran då större om man gör så? Jag har inte läst centerns motion om det specifika problem vi nu diskuterar, om klippen. Men Leokommissionen behandlar just det här problemet. Jag har för min del konstaterat att det borde vara möjligt att stoppa den här sortens hantering genom lagstiftning. Jag skall gärna studera centerpartiets motion och se vad den duger till. Olof Johansson är väldigt upprörd på finansdepartementet, som enligt hans mening har provocerande beräkningsmetoder och använder billiga trick. Jag skall ge exempel på ett billigt trick. Det är när centerpartiet hävdar att det går att spara 7 miljarder på de statliga bostadslånen. Det finns nu ett antal gamla, statliga bostadslån som folk har och som löper med låg ränta och i allmänhet ganska fördelaktiga amorteringsvillkor. Nu påstår man inom centerpartiet, rakt ut i luften, att staten skulle få tillbaka 7 miljarder genom att dessa människor löser in sina lån. Den enklaste reflexion leder till frågan: Varför skulle de göra det? Varför skulle de lösa in lån som löper med 5-7 90 ränta för att få betala 12-14 96 ränta? Centerpartiet ger över huvud taget ingen anvisning om vilket slags logik eller räknestycke som har lett fram till slutsatsen att det här finns 7 miljarder att hämta. Jag skulle vara väldigt glad om centerpartiet har rätt — men jag är övertygad om att de har fel. Sedan måste jag fråga Olof Johansson om en sak. Han sade nämligen i sitt första inlägg någonting som jag inte förstod. Han sade att vi inte bör göra om misstagen från 1970-talet och låta oljeflödet ohämmat gå över gränserna. Betyder det att Olof Johansson funderar på åtgärder om oljeoch bensinpriserna skulle sjunka väldigt mycket i år? Det vore intressant att få veta det. Jag respekterar centerpartiets ambitioner med fördelningspolitiken men det finns en del besynnerliga inslag i de förslag som man har lagt nu. Ett sådant inslag är förslaget att avskaffa fastighetsskatten. Det kommer att leda till att ingenting händer med hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen. De blir visserligen av med skattskyldigheten men blir också av med den kompensation de nu har för skatten. Det betyder att 1,2 miljarder kommer att föras direkt i fickorna på de privata fastighetsägarna, för de kan behålla sina hyresnivåer, som är satta för att täcka fastighetsskatten, utan att de behöver betala någon skatt. Finns det inte anledning att fundera på vilken yra på fastighetsmarknaden som detta kommer att leda till? 1 200 miljoner är ändå en del pengar. Skall man föra en rimlig fördelningspolitik måste man — om man vill avskaffa fastighetsskatten — göra någonting åt de förmögenhetsvinster som detta skapar. Tala om arbetsfria inkomster för fastighetsägarna! Jag vill till slut ta upp Inga Lantz inlägg. Hon säger att jag inte vågar kommentera det hon sade. Problemet var att jag inte hade tid att göra det. Men nu skall jag göra det. Hon sade någonting som jag tror kräver en smula eftertanke. Hon sade att regeringen — vi driver ju en sådan borgerlig politik — inte visar någon vilja att fördela tillbaka till löntagarna vad som tagits ifrån dem. Bakom ligger tydligen föreställningen att de sänkta reallönerna i Sverige åstadkoms genom att vinsterna steg. Det är dessa vinster vi skall ta tillbaka. Men sanningen är ju den rakt motsatta, Inga Lantz! Under den period då reallönerna sjönk — det var ju då löntagarna verkligen förlorade någonting — då minskade också vinsterna till absolut bottennivå. Det är det jag menar kräver eftertanke. Hur kan det komma sig att under den period då löneandelen i Sverige var större än någonsin — den gick upp till 85 90 av förädlingsvärdet och vinstandelen sjönk till 15 96 — då sjönk reallönerna mer än vad de någonsin har gjort sedan 1920-talet. Det kanske är litet svårare än vad kommunisterna säger? De hävdar: Pressa bara ned vinsterna, beskär vinsterna, ta bort vinsterna. Då stiger reallönerna och löntagarna får det förfärligt bra. De erfarenheter vi har innebär att om vi kan hålla en rimlig vinstnivå i näringslivet då stiger också reallönerna. Det är vår erfarenhet. Det är arbetarrörelsens erfarenhet. Inga Lantz hoppas förgäves på att de uppror som hon också tycker sig se skall utlösas i att den svenska fackföreningsrörelsen stormar ut till sina medlemmar och säger att vi nu skall ta hand om vinsterna. Fackföreningsrörelsen har lärt sig bra mycket bittrare och hårdare än andra grupper vad det innebär när företagen går dåligt, när företag läggs ned och folk förlorar jobben. Nog vågar vi diskutera fördelningspolitik. Det är bara det att kommunisterna förenklar så oerhört. De vilseleder människor, tyvärr, och får dem att tro att det finns några enkla lösningar på problem som är ganska svåra och som det har tagit oss årtionden att försöka få grepp om. Och det tycker jag att vi har fått. Sedan skall jag avsluta med, herr talman, att svara Lars Tobisson och Ingemar Eliasson. De vill ha besked om skattepolitiken 1987 och 1988. Sådana besked kommer riksdagen att få i vår genom proposition. Tobisson frågade huruvida vi vill avskaffa valutaregleringen eller inte. Jag får hänvisa till att vi har fått ett mycket omfattande betänkande från valutakommittén. Det skall vi studera i lugn och ro innan vi företar oss något på det området. Jag har sagt i andra sammanhang och jag kan upprepa det här: Onödiga regleringar skall avskaffas. Huruvida valutaregleringen är onödig eller inte skall vi senare ta ställning till.

Herr talman! Får jag först med några ord kommentera det som finansministern tagit upp och som gäller aktiehandeln. Det som förevarit på börsen kan beklagas endast av dem som vill vårda sig om en fungerande marknadsekonomi. Det har funnits vissa inslag som naturligtvis dragit ned förtroendet hos vissa aktörer på denna marknad. Alla aktieägare, stora som små, måste ha lika chanser och samma information, för att denna handel skall fungera tillfredsställande. Behovet av klarare etiska regler för aktiehandeln är uppenbart. Det vilar, menar jag, ett tungt ansvar på näringslivet självt och på börsstyrelsen att se till att arbetet med klarare etiska regler drivs fram till ett skyndsamt slut. Så, herr talman, detta med statsbidrag till kommunerna. Jag råkar ha en utskrift från den utfrågning av statsministern som det varit tal om här. Som svar på frågan om vad socialdemokraterna gör och vad de borgerliga partierna har föreslagit säger statsministern ordagrant: ”Borgarna rycker av dom pengarna, dom får aldrig det där tillbaks, det är för all framtid, så tar dom av dom dessa pengar. Och det är en avgörande skillnad.” Senare kommer statsministern fram till att om man rycker av kommunerna pengarna för gott så måste det bli effekter på färdtjänsten, knatteidrotten, särskolan och allt detta andra. Det var alltså den avgörande skillnaden. Då frågar jag: Består denna avgörande skillnad? Är det också den här gången en tillfällig indragning? Sedan vill jag fråga: Var det någon väljare som i valrörelsen hörde någonting om indragning av statsbidragen till lärarlöner, kollektivtrafiken eller ungdomstandvården? Kan någon hävda att vad som sades i valrörelsen och vad som uträttats av regeringen efter valet stämmer överens på den här punkten? Undra på att människor är förvånade och en och annan är upprörd!

Herr talman! I stället för att lämna klara besked på mina frågor började Kjell-Olof Feldt tala med moraliserande övertoner om sina socialistiska partivänner i Spanien. Låt mig få säga att jag är väl förtrogen med situationen i Spanien. Jag var där under de år som man bröt upp diktaturen och under många år fick en borgerlig regering som anträdde Spaniens väg mot demokrati och mot en fastare plats i den europeiska gemenskapen. Jag står inte här och fördömer vad som sker i Spanien. Tvärtom skulle jag vilja säga att den politik som förs där av den socialistiska regeringen är beundransvärd. Och jag tycker kanske att Kjell-Olof Feldt själv kunde dra viss lärdom av de svårigheter som man har där. Med hänsyn till vad Kjell-Olof Feldt sade om situationen på börsen måste jag faktiskt, trots finansministerns tidigare klara uttalanden, fråga: Planerar Kjell-Olof Feldt skattehöjningar riktade mot det aktiesparande som sitter så trångt att vi nu ser en mycket snabb överflyttning från personligt aktieägande till ägande av stora institutioner, däribland löntagarfonderna? Nej, Kjell-Olof Feldt, det är inte aktievinster eller höjda utdelningar som ”klämmer” löntagarna. Det är skatten. Två tredjedelar av arbetsersättningen går till det allmänna. Den återstående tredjedelen räcker inte för att försörja en familj. Det är fel att reallönen skulle ha stigit sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten. Enligt siffror i regeringens finansplan sjönk reallönen 1983 med 4 96, för att sedan ha varit ungefär oförändrad. Mot bakgrund av att regeringen förespeglat reallöneförbättringar efter valet är fackets reaktion på budgeten inte överraskande. Regeringen har bäddat dåligt på många vis. Sättet som TCO-konflikten upplöstes på är ett exempel. Man kapslade då in fördelningspolitiska motsättningar, kanske i hopp om att någon annan skulle få hantera situationen efter valet. I detta läge var det naturligtvis opsykologiskt med ett antagande om nollavtal i budgeten. Det var också opsykologiskt att kräva treårsavtal och samtidigt säga att det för det första året måste bli nollavtal utan klausuler. Det vittnar om att man inte har begrepp om hur det fungerar på avtalsmarknaden. Regeringen har i finansplanen tagit till sig vårt i valrörelsen framförda budskap att man måste kunna leva på sin lön. För att det skall bli verklighet måste de offentliga utgifterna minskas, så att det ges utrymme för skattesänkningar för människor i vanliga inkomstlägen. Skattesänkningarna måste utformas så att de stimulerar till arbete, sparande och nysatsningar och därmed befordrar tillväxten. Om man är så förblindad att man inte förstår detta samband, då kommer man ingen vart. Det finns ingen annan utväg för regeringen än att här ansluta sig till den politik som vi moderater länge har stakat ut.

Herr talman! Finansministern knäsatte här en ny princip. Man får inte ägna sig åt fördelningspolitik på ”andra planhalvan”, mellan mindre och större aktieägare. Det är innebörden i vad finansministern säger. Jag medger att detta är ett marginellt problem i förhållande till de missar när det gäller fördelningspolitik som regeringen i övrigt har gjort i budgetpropositionen. Men det handlar om den övervältring till mer och mer av institutionellt ägande som vi faktiskt har fått. Det handlar också om att stimulera de enskilda aktieägarna och ge dem lika villkor som övriga aktieägare, både i informationshänseende och när det gäller ekonomiska förutsättningar. Detta är bakgrunden till vårt förslag i denna del. Det är klart att det är svårt att på en kort repliktid redogöra för vårt förslag beträffande bostadslånen. Det gäller alltså de ca 25 miljarder som regeringen, utan räntebidrag, har lånat ut i bostadskapital. Ungefär 12 miljarder har lånats ut till småhusbyggande, och 12-13 miljarder har gått till kommuner och lokallån. Vi menar att 7 av dessa miljarder borde kunna lyftas ut. Det har vi öppet redovisat som en engångseffekt. Det borde inte föranleda klander. Vi har inte räknat med detta belopp i vårt budgetalternativ, utan det har redovisats särskilt. Jag kan här ange ett incitament för att människor skulle vilja ha en sådan hantering som vi föreslår. Genom omplacering till hypoteksinstitut kan lånen tecknas med längre amorteringstider. Räntan och amorteringsbeloppet kan på det viset bli lägre totalt sett. Årskostnaden för låntagarna blir mindre. I dag är det ganska korta amorteringstider på många av dessa lån. Dessutom har staten, som finansministern vet, höjt sin ränta till 13,4 20. Det gör att det finns ytterligare en möjlighet att utnyttja. Vi tycker att staten inte bör hantera mera i sin budget än vad som är nödvändigt. Flera andra saker har fladdrat förbi i debatten, men jag vill bara konstatera att en del av felräkningarna från finansdepartementets sida vad gäller fastighetsskatten beror på en missuppfattning. Vi har inte föreslagit ett retroaktivt borttagande. Därmed borde det heller inte vara några övergångsproblem av karaktären ”pengar i fickorna på fastighetsägare”, som finansministern talade om. Finns det sådana övergångsproblem, får man naturligtvis gripa sig an dem. Det var inte vi som föreslog att fastighetsskatten skulle införas. Vi har hela tiden röstat emot den. Till sist. I finansplanen och i statsministerns tal nämndes regionalpolitiken med tre ord. Finansministern har för sin del över huvud taget inte nämnt den och ändå förs nu den största flyttlasspolitiken sedan 1960-talet. Vad gör ni? Är det förbjudet att tala om saken också?

Herr talman! Det var ju synd att finansministern inte hade tid att i sitt 30 minuter långa anförande kommentera fördelningspolitiken. Det är en borgerlig ekonomisk politik som regeringen för. Den debatt som förs inom arbetarklassen vittnar också om att det är så man uppfattar regeringens ekonomiska politik. Vad skall vi använda vinsterna till, Kjell Olof Feldt? Det vore ju naturligt för en arbetarregering att använda de enorma vinster som har skapats i det här landet till att fördela om förmögenheterna till vanliga människor, som har blivit berövade 10-15 96 av sina reala inkomster. Det vore en naturlig reaktion från regeringens sida. Det stämmer inte att aktiehandeln bara är ett oförargligt byte av pengar mellan olika kapitalägare. Det arbete som vanliga människor utför belönas dåligt. Lönernas andel av produktionsvärdena har minskat och vinsterna har ökat. Det är vinsterna som till största delen orsakar inflationen, inte lönerna, vilket framhölls senast i en LO-rapport i radion i morse. Kapitalet har tagit en allt större andel av den berömda kakan, och vi har en arbetarregering som tillåter det här. Det går inte att kräva återhållsamhet av löntagarna samtidigt som det görs snabba klipp på börsen. Det måste till en skärpning av lagen, så att möjligheterna till sådant begränsas. Vid utarbetandet av vårt budgetförslag har vi ansett det vara högst rimligt med en höjning av omsättningsskatten på aktier, och det är också högst rimligt med en höjning av skatten på stora förmögenheter. Jag måste fråga finansministern: Varför är ni så rädda för att gå till angrepp mot kapitalet? Varför törs ni inte angripa aktiespekulation och förmögenheter, och varför vänder ni er hela tiden åt fel håll med era förslag om inkomstförstärkningar eller besparingar? Har ni ingenting lärt under den tioårsperiod som har gått och då det omfördelats hundra miljarder kronor till förmån för de rika? Varför vill inte regeringen omfördela förmögenheterna tillbaka till vanliga människor, som faktiskt har rätt till dem? Skall denna orättfärdiga politik få fortsätta? Är detta finansminister Feldts svar på min kritik?

Herr talman! Ingemar Eliasson beklagade affärerna på aktiemarknaden. Det var skönt att höra detta. Han skyllde inte som Lars Tobisson på regeringen och ansåg inte att regeringen bär skulden till vad de här herrarna har haft för sig. Sedan ställde Ingemar Eliasson en fråga: Vidhåller ni inte att Olof Palme ställde ut löften beträffande statsbidragen i framtiden? Ingemar Eliasson sade: Hörde någon talas om indragning av statsbidragen? Nej, men man hörde inte heller talas om en mängd andra saker som finns med i den här budgeten. Vi gick inte ut i valrörelsen och talade om höjningar av arbetslöshetsersättningen. Över huvud taget presenterade vi inte detaljerna i den ekonomiska politiken under de kommande tre åren, men vi angav riktlinjerna. Det finns en mycket stor skillnad mellan regeringens och de borgerligas behandling — både i våras och även nu — av kommunerna. Skillnaden blev så stor i våras, därför att de borgerliga partierna krävde att mellan 4 och 6 miljarder kronor skulle dras in från kommunerna redan 1986. Detta skedde inte med hänvisning till att kommunerna skulle ha fått väldigt stora inkomstökningar — något som vi för vår del hänvisar till när det gäller 1987 — utan skälet var att man skulle så att säga kämpa ner den kommunala verksamheten. Det var ingen som i våras, i somras eller senare under valrörelsen hade hört talas om att kommunerna 1987 skulle få ett överskott på kanske 12 miljarder kronor. Hade detta varit bekant under valrörelsen är det möjligt att flera hade sagt: Det är väl inte rimligt att så stora överskott skall finnas hos kommunerna, medan staten har underskott. Nej, detta uppenbarades under hösten, när vi fick fram statistik för hur det kommunala skatteunderlaget växte 1985. il Det är alltså stor skillnad på sättet att göra indragningarna. Vi försöker ta av ett kommunalt överskott, inte för att skära ner den kommunala verksamheten utan därför att vi tycker att kommunerna har tillräckligt med pengar för att själva klara en del av de uppgifter där staten i dag betalar kostnaderna. Det är inte heller fråga om att — som jag hörde Karin Söder säga tidigare — göra lärare arbetslösa. Skälet är som sagt att vi anser att kommunerna själva har pengar, så att de kan klara kostnaden på marginalen när det gäller lärarlönerna. Herr Eliasson fördömde i sitt inlägg SAMAK-rapporten och ansåg att den hotar den parlamentariska demokratin. Den här rapporten, som vi tidigare diskuterat här i riksdagen, säger att i förutsättningarna för avtalsrörelsen måste nog ingå sådana ting som skatteförändringar, vare sig man sänker eller höjer skatterna. Om man höjer barnbidragen eller vidtar andra åtgärder som påverkar löntagarnas ekonomi, så bör detta vara med i förutsättningarna för avtalsrörelsen och bör kunna bli föremål för diskussioner mellan avtalsparterna och regeringen. Jag tycker mig minnas att Ingemar Eliasson i andra sammanhang hävdat precis detta att man måste ha med skatterna. Det sades också tidigare från borgerligt håll — av Lars Tobisson för resten — att vårt stora misstag är att vi inte i avtalsrörelsen har fört in skattepolitiken för 1987 och 1988, om vi vill ha ett långtidsavtal. Vad annat är att säga än att det är väldigt svårt att sluta avtal på löneområdet, om inte staten medverkar på något sätt — i varje fall bör staten föra en skattepolitik som skapar möjligheter härvidlag. Men Lars Tobisson går enligt min mening alldeles för långt när han säger att allt ont som finns i Sverige har det höga skattetrycket som upphov. Framför allt, säger Lars Tobisson, är skälet till att lönekostnaderna stiger mera i Sverige än i andra länder det höga skattetrycket, de höga marginalskatterna. Jag är säker på att — det har jag hävdat i många sammanhang — marginalskatterna har spelat en roll i Sverige för kostnadsutvecklingen, för löneutvecklingen, och att de fortsätter att göra det, så att det därför är önskvärt att vi håller nere marginalskatterna. Men man kan ju inte helt bortse från det fundamentala, att flertalet av de västeuropeiska länder som i dag kan ståta med låg inflation har en arbetslöshet som ligger på mellan 10 och 15 26. Antingen är det i Tobissons föreställningsvärld helt ointressant hur hög arbetslösheten är eller också förstår han inte vilken stor roll den spelar för lönebildningen. Olof Johansson sade att han hade för kort tid på sig för att kunna förklara varför de lån som det talats om skulle lösas in. Det hade han uppenbarligen rätt i — det krävs längre tid. Sedan vecklade han in sig i ett rätt orimligt resonemang om fastighetsskatten. Han sade att det skulle vara fråga om ett övergångsproblem, beroende på något slags retroaktiv lagstiftning, att de privata fastighetsägarna får en massa pengar, om denna skatt avskaffas. Jag kan inte begära att en vice partiledare i centerpartiet skall hålla reda på allting som händer här i riksdagen. Men det var faktiskt så att fastighetsskatten infördes för att de privata fastighetsägarna inte skulle suga åt sig de stora förmögenhetsökningar som uppstod när de borgerliga regeringarna — som Olof Johansson visst tillhörde — införde den allmänna hyreshusavgiften. Motiveringen var alltså rent fördelningspolitisk. Och om man slopar en fördelningspolitiskt motiverad skatt, får det fördelningspolitiska verkningar —det måstet.o.m. Olof Johansson begripa. Jag har talat med Birgit Friggebo i folkpartiet. Hon kan sådant här, för det var hon som tog upp resonemanget första gången. Vad jag tycker illa om i centerns uppläggning — det skall jag säga alldeles ärligt och uppriktigt — är att man gjort en enorm överbudsbudget. Man går ut och talar om för folk att detta skall ni få, här skall vi satsa, så mycket skall skjutas in där — och sedan undandrar man sig hela ansvaret för hur det skall betalas. Det är därför vi kritiserar centern för att ha mält sig ur varje vettigt samtal om den ekonomiska politiken. Olof Johansson kan väl begripa att om vi hade lagt fram en budget där underskottet hade ökat med 10 miljarder, så hade vi kunnat dela ut hemskt mycket godis till svenska folket för dessa 10 miljarder. Och det är det godiset ni spenderar nu. Det tycker jag illa om, och det förvånar mig att man från de övriga borgerliga partierna inte har åtminstone någon kommentar till att man har en sängkamrat med dessa böjelser som centerpartiet nu uppvisar. Jag vill säga till Inga Lantz, att mitt anförande handlade om fördelningspolitik. Vad jag inte hade tid att kommentera var kommunisternas vanliga klagovisa över att det är de höga vinsterna som håller nere reallönerna. Jag hade tänkt mig att Inga Lantz skulle förklara hur det kunde komma sig att under den period när vinsterna sjönk i botten, då sjönk också reallönerna. Nu, när vinsterna har stigit, har vi ändå hållit reallönerna oförändrade, och det var i fjol en klar ökning för väldigt många löntagare. Jag begriper att kommunisterna i det här läget för en propaganda och en agitation som går ut på att vinsterna skall ner och lönerna upp. Men erfarenheten talar ju ett annat språk. Vinsterna är inget mål för vår ekonomiska politik, definitivt inte. Att det skulle vara någon önskan från den svenska arbetarrörelsens sida att ha så höga vinster som möjligt är uteslutet. Men vi har insett — och det insåg vi för 50 år sedan — att utan rimlig lönsamhet, vare sig det är privatägda, kooperativa eller statliga företag, bygger vi inte under för en stabil sysselsättning och en fortsatt reallönetillväxt. Jag skall tala om för Inga Lantz att även i socialistiska länder, som egentligen är kommunistiska — med ett hederligare språkbruk — måste man ha överskott i företagen. Man måste ha vinster. I själva verket har man ganska fantastiska vinster i företagen i de kommunistiska länderna, för de finansierar allting. Ur vinsterna får de finansiera all utveckling i företagen. De har inte en vänlig stat som skjuter till, som vi gör, en hel del bidrag och annat för att näringslivet skall fungera bättre. Men jag tror att svenska löntagare kan koppla ihop det här och inse att det väsentliga för dem är att de vinster som finns används så att de gagnar även löntagarna och de anställda. Vi har haft en sådan period. Det är därför jag ägnar en viss tid åt att till ytterlighet brännmärka det som nu pågår och som skapar intrycket att de som i dag har ansvar för företagen bara är intresserade av en sak — att fylla sin egen börs. Är det det intrycket man skapar, då är det mycket som kan gå åt skogen, herr talman.

Herr talman! Nu vänder vi på bladet i den allmänpolitiska debatten. Låt mig börja med att säga att en halv procent inte är mycket. Det är kulturens andel av statens totala utgifter, och därför är det så mycket märkvärdigare att kulturfrågorna i dagens allmänpolitiska debatt fått denna framträdande placering. Det är glädjande. Kanske är det ett tecken på att regering och riksdag tillsammans börjar förstå att begreppet välfärd inte enbart kan uttryckas i ekonomiska termer, att människors behov och önskemål sträcker sig utöver det timliga, att för många människor är politik utan en helhetssyn på tillvaron tom och innehållslös. När i framtiden det mesta av 1980-talet sjunkit i glömska, kommer vårt decennium att bedömas efter den kultur som nu skapas och lever i vårt land. Detta innebär inte att kulturen är fristående från det övriga livet. Tvärtom — ett rikt kulturliv är avgörande för människors förmåga att skapa de materiella villkor som kan avläsas i tabeller om bruttonationalprodukt och exportvolymer. Kulturen och kulturskaparna måste ha öppenhet och frihet för att kunna fungera. Ett toppstyrt och hårt reglerat samhälle får direkta återverkningar på kulturyttringar av olika slag. Censur efterlyses aningslöst av många, utan att de förstår konsekvenserna. Men också mjukare vapen kan få destruktiva effekter. Ett hårt reglerat samhälle där enskilda människors handlingsfrihet beskärs och statens ökar utgör ett hot mot kreativitet och frihet men också mot de udda och de annorlunda, mot dem som kanske har förutsättningar för nyskapande och därmed för att berika tillvaron för många. Sverige håller på att utvecklas till ett regleringssamhälle. Genom att låsa fast kulturlivet i regler och institutioner förhindrar man den dynamik som är nödvändig i ett kultursamhälle. Samhällsstöd har i socialdemokraternas kulturpolitik blivit det ord som avgör om böcker skall ges ut, om sångkörer kan uppträda eller konstnären ställa ut. Enskilda initiativ har många gånger bekämpats som utgörande ett hot mot konstens frihet, när det i stället är så att ett alltför hårt och samhällsbundet stöd verkar i denna riktning. Vad är nu skillnaden mellan moderat och socialdemokratisk kulturpolitik? Enkelt kan det uttryckas så att socialdemokraterna lever kvar i uppfattningen att det viktigaste är att sprida ut kulturen, oberoende av människorna som skall ta del av den, medan vi tilltror kulturen en egen inneboende kraft, där det är statens uppgift att göra människorna mottagliga för olika kulturupplevelser. 1960 och 1970-talens kulturpolitik kan i dag utvärderas, och så har också skett. Stora satsningar har gjorts av socialdemokraterna på att sprida kultur till olika grupper i samhället. Det är kultur på arbetsplatserna: teatergrupper gjorde framträdanden i personalmatsalar under lunchraster, vilket gjorde att personalen tog med sig matsäck och åt på rummen för att inte bli störda. Det är kultur i boendemiljö: nya medel anslogs, som vid en utvärdering visade sig ha resulterat i att redan aktiva grupper fick mer medel att anordna julgransplundringar och gårdsfester för. Utgivandet av En bok för alla har visat sig utgöra en prisbillig utgåva för redan vana läsare. Den stora satsningen på att föra ut teatern till nya grupper har vid riksrevisionsverkets utvärdering visat sig vara misslyckad — teatergåendet har minskat i stället för tvärtom. Man kan likna kulturrådet vid en fågelmamma som strör kultur i väntande fågelungars gap — men tyvärr gapar inte fågelungarna. Orsaken till det är den avintellektualisering som har skett av hela vårt skolväsende. Moderata samlingspartiet har i decennier krävt en uppstramning av svenskundervisningen i våra skolor. Vi vet att en stor del av svenska folket aldrig har läst en bok sedan de lämnat skolan. Skolböckerna har förflackats och i lågstadiet blivit alltmer lika bilderböcker. I högre årskurser har nedskärningen av böckernas löpande text medverkat till en ökad oförmåga att tillgodogöra sig sådan text. När välskrivningen försvann minskade förmågan att uttrycka sig skriftligt, och när uppsatsskrivningen förändrades till referat tog man död på fantasin. När blockämnena infördes blev undervisningen i historia och geografi, som är så nödvändig för förståelsen av vårt kulturarv, beskuren, och religionsundervisningen är i dag bara en skugga av vad den en gång var. Allt detta har bidragit till att göra människor mindre mottagliga för kultur. Jag vill ge kulturminister Göransson en eloge. Han är den förste socialdemokratiske kulturminister som förstår vad det här rör sig om, och förhoppningsvis kan vi så småningom se en förbättring. Om människor inte vill läsa ökar inte biblioteksutlåningen, även om vi flyttar biblioteken ut i verkstäderna. Det är i hemmen och i skolan som kulturintresset utvecklas. Helt naturligt upplever både föräldrar och lärare en konkurrens av de nya medierna. Den konkurrensen kan aldrig bemötas med generella förbud, utan med upplysning, vilket vi moderater alltid sagt. Många barn tillbringar eftermiddagarna med att se undermålig video, men det är föräldrarnas ansvar. Vi kommer att få ett starkt ökat utbud av TV, och lika säkert är att en del av detta utbud kommer att vara reklamfinansierat. Motståndet, också hos socialdemokraterna, mot detta har av naturliga skäl försvagats, bl.a. mot bakgrund av det ökade videotittandet. Tanken på att överheten, var den än finns, skall reglera människors konsumtion är oförenlig med ett fritt samhälle. Och dessutom: Vilka möjligheter till ökad kulturproduktion ger inte en monopolfri TV? Även om vi moderater starkt trycker på betydelsen av att människor skall efterfråga och kunna efterfråga konstnärligt värdefull produktion inom hela kulturområdet, så är det viktigt att våra konstskapare har sådana villkor att det framställs konst, musik och litteratur av kvalitet. Under denna allmänpolitiska debatt kommer att från olika håll redovisas de skattereformer som vi moderater vill ha genomförda. Kulturskaparna betraktas i dag som egna företagare, och deras ekonomiska situation är många gånger hindrande i deras skapande verksamhet. Skatten och egenavgifterna upplevs som orimliga, och vi moderater anser att det är nödvändigt att konstnärer får de skattelättnader som vi föreslagit för egenföretagare och att de får den utökade avdragsrätt som är betingad av oregelbundenheten i konstnärlig produktion. Det är viktigare än ökade stödformer. Moderaterna har föreslagit att kulturrådet på sikt skall avvecklas. Det är orimligt att en enda organisation ensam skall bestämma om praktiskt taget allt konstnärligt stöd i vårt land. Vi kräver mångfald, vilket är nödvändigt om man skall kunna hävda begrepp som konstnärlig frihet. Är det rimligt att en och samma organisation först utreder behov, sedan planerar, beslutar om stöd och slutligen utvärderar den egna verksamheten? Nej, låt de olika konstnärliga organisationerna få ökat eget ansvar. En viktig del av kulturpolitiken är att bevara vårt kulturarv. Vårt kulturarv består av kulturminnesmärken, konstoch litteraturskatter och folkkonsten i dess olika tappningar. Detta att bevara ett kulturarv får aldrig innebära att vi isolerar oss från omvärlden. Socialdemokraterna var en gång öppna mot internationella strömningar i kulturlivet. Vad vi upplever i dagens socialdemokratiska kulturpolitik är en ökad slutenhet mot allt som kommer från andra länder. Allt utländskt är inte dåligt — tvärtom är en öppenhet mot andra länders kulturliv ett livsvillkor för vår egen kultur, så att den kan utvecklas och hävda sig. Kommersialism har blivit socialdemokraternas beteckning på mycket av sådant som produceras utomlands. Det är fel. Vi får inte glömma bort att mycket av det kommersiella är konstnärligt högtstående. Dessutom: Människor skall ha rätt att konsumera det de trängtar efter, förmynderi är också här av ondo. Visst är det beklagligt att tonvis med massfabricerade tavlor importeras, medan riktiga konstnärer i vårt land snart inte bryr sig om att sälja annat än till institutioner och som väl är till konstföreningar, oftast tillkomna på enskilda initiativ. Konst i sjukhusmiljö, konst på arbetsförmedlingen, konst på bygdegårdar, konst på torget, konst i förvaltningshuset, men varför inte konst i hemmen? Ge hemmen en ekonomi så att de har råd att köpa konst i stället för att medel strös ut till institutionella köpare. Det är ett exempel på hur man snedvrider konsumtionen genom att göra det livsviktigt för konstnärerna att sälja till dem som man vet har medel anslagna för konstinköp. Kulturpolitiskt kan vi bara konstatera att efterfrågan på undermålig konst till hemmen ökar. Detta är en av följderna av statens monopoltänkande. Vi moderater vill öka friheten och i ökad grad ta till vara de medel som finns i samhället men som i dag inte kommer kulturen till godo. Visst har inställningen till sponsring förändrats. Den har förändrats hos Bengt Göransson, och runt om i vårt land sitter i dag styrelser för kulturinstitutioner med socialdemokratisk majoritet och dryftar var man skall kunna ragga pengar till nya aktiviteter. Vi tycker det är bra. Vi tycker det är så bra att vi ser utvecklingen av den verksamheten som något av det bästa som hänt kulturlivet de senaste åren. Vi vill bygga vidare på möjligheten att ta till vara de medel som kan finnas tillgängliga för kultur men som saknar bestämmelseort. Vi vet att i dag många människor testamenterar till medicinska fonder av olika slag. Många skulle kanske gärna stödja en kulturfond. I vissa områden finns intresse för att stödja det regionala kulturlivet. I andra länder finns skatteregler som medger avdrag vid bidragsgivning till kulturella ändamål. Ett sådant förfarande är inte nu genomförbart med vårt komplicerade skattesystem. Detta innebär att vi måste finna andra vägar för att stimulera bildningen av kulturfonder. Moderaterna har därför föreslagit att staten skall bidra med stimulansmedel för att öka en fonduppbyggnad. Ett sådant fondsystem skulle medföra att vi fick en ökad mångfald, att konstnärer och konstnärlig produktion inte enbart blev beroende av samhällsmedel. Socialdemokraterna lever kvar i föreställningen att det är storleken på samhällsstödet som är avgörande för vårt lands kulturella överlevnad. Vi tror inte det. Vi tror att det är oändligt mycket viktigare att människorna får möta konstnärer, musiker och författare i deras verk, och att vi får uppleva den dimension av tillvaron som inte kan mätas i pengar, men som gör det så mycket lättare att klara de svårigheter som livet i övrigt bjuder på. Det fordrar att kreativiteten får leva, att konstnärerna får goda arbetsvillkor — det är kanske det viktigaste av allt — och att vi därtill ger utrymme för det nya, det annorlunda, det som kanske inte kulturrådet vill stödja men som, herr talman, kan vara inledningen till nya vägar mot upplevelserikedom och mot vårt lands ställning som ett framträdande kulturland också i internationell jämförelse.

Herr talman! Ett levande och vitalt kulturliv är nödvändigt för ett mänskligt samhälle. Det är egentligen självklart, men det måste upprepas gång på gång, särskilt i tider med sviktande ekonomi. Folkpartiet menar att ett rikt kulturliv är viktigare än någonsin i det tekniskt och materiellt välutvecklade samhälle vi lever i. Kulturen behövs för att stärka vår fantasi och vår känsla, vår förmåga till tolerans, förståelse och glädje. Folkpartiets kulturpolitik vill garantera frihet och mångfald. Samhället skall inte styra utan stödja kulturen så att alla uttrycksformer kan blomma, såväl de etablerade som de mer experimentella och ibland kontroversiella. Kvaliteten får inte eftersättas. Kulturlivet bärs upp av kulturarbetarna, av konstnärerna. Det är de som garanterar kvaliteten. De måste därför stödjas i sitt arbete, och samhället måste se till att de har ekonomisk trygghet och bra arbetsvillkor för att de skall kunna skapa och nå ut med sitt arbete till publiken. När samhällsekonomin försvagas kommer alltid kulturen i kläm — det är ett historiskt faktum — men varför skall konstnärernas villkor försämras mer och snabbare än andra yrkesutövares? Så har i alla fall skett. Under de senaste 25 åren har de statliga kulturanslagen ökat kraftigt. Men om man granskar anslagen närmare ser man att konstnärsstödet, det som framför allt kommer de fria kulturarbetarna till del, har en mindre gynnsam utveckling än de flesta andra sektorer på kulturområdet. Under 1960-talet steg anslagen till konstnärsstöd och de samlade kulturanslagen i samma takt. Under 1970-talet ökade de samlade kulturanslagen något snabbare än konstnärsstödet. Hittills under 1980-talet fortsätter de samlade kulturanslagen att stiga. Men stödet till konstnärerna minskar! Budgetåret 1982 83 är ca 10 milj.kr., dvs. 9,5 90. Denna minskning är mycket allvarlig med tanke på hur dålig konstnärernas ekonomiska situation är. Konstnärsnämnden har uppgifter om att drygt 70 90 av 1 000 yrkesverksamma bildkonstnärer — sådana som var kvalificerade för grundersättning från Sveriges bildkonstnärsfond — 1983 hade en taxerad inkomst under 50 000 kr. Scenoch tonkonstnärerna hade något större inkomster. Men 60 96 hade deklarerat för mindre än 75 000 kr. Dessutom finns det stora problem på skattesidan, som ännu inte är lösta. Konstnärernas låga inkomster kombineras med hög arbetslöshet. Den har ökat kraftigt sedan början av 1970-talet. Samtidigt har antalet beredskapsarbeten inom kultursektorn nästan halverats under 1984/85. Sammanfattningsvis: Kulturarbetarna är i dag den yrkesgrupp som troligen har den största ekonomiska otryggheten. Fattigdom är inte någon bra förutsättning för konstnärlig verksamhet. Allra sämst har bildkonstnärerna det. Det är inte längre många som kan ägna sig åt sin verksamhet på heltid. I så fall måste de ha någon som försörjer dem. Material och verktyg blir allt dyrare. Att ha utställning är kostsamt; man måste sälja mycket för att täcka alla kostnader. Eventuell vinst måste slås ut över en lång period. Både privatpersoner och offentliga institutioner minskar i dag sina inköp. Mot denna bakgrund är det mycket sorgligt att årets budgetproposition inte ger kulturarbetarna några förbättringar. I folkpartiets kulturmotion har därför förslag lagts fram om ökningar av olika anslag — nämligen just dem som riktas till konstnärer. Folkpartiet har länge hävdat att kulturarbetare skall ha rätt till ersättning när de ställer sina verk till allmänhetens förfogande. Jag syftar på biblioteksoch visningsersättningarna. Strävan bör vara att höja ersättningarna i takt med löneökningar för andra grupper. I folkpartiets kulturmotion föreslås sådana höjningar. Dessutom vill vi införa utställningsersättning, som diskuterats i många år. Det innebär att ersättningar betalas direkt till konstnärer inom hela bildoch formområdet som ställer ut i kommunal eller annan seriös regi. Folkpartiet föreslår vidare ökning av anslaget till inkomstgarantin, så att fler garantirum kan inrättas. Likaså vill vi ha ett ökat anslag under Bidrag till konstnärer — ur det anslaget utgår medel till olika kulturarbetare. Arbetssituationen för musiker som inte är fast anställda är i dag svår. Vi föreslår en ökning av Rikskonserters anslag för offentlig konsertverksamhet för att på något sätt hjälpa denna yrkesgrupp. Vi vill också ge dansare och koreografer bättre villkor genom ökade anslag till Danshögskolan, som är centrum för dansare, till bl.a. fortbildning och fler föreställningar. Riksteatern har föreslagit nedläggning av Cramérbaletten, som är den ena av Riksteaterns två turnerande ensembler. Det skulle vara ytterst olyckligt för kulturlivet utanför Helsingfors om så sker. Vi motsätter oss därför denna nedläggning i en motion gemensam med tre andra partier. En annan av folkpartiets kulturmotioner tar upp frågan om kulturarbetarnas skatteförhållanden. Förutom att höja statens bidrag till konstnärer måste också deras speciella skatteproblem lösas. I motionen begärs bl.a. en ny utredning av kulturarbetarnas hela situation, dvs. inte bara i skattehänseende utan också deras sociala situation och arbetsförhållanden. Herr talman! I folkpartiet anser vi att konstnärligt och kulturellt arbete är en lika viktig förutsättning för ett demokratiskt samhälle som politisk yttrandefrihet.